Herr talman! Fru Sundberg är kvinnofientlig och barnfientlig. Kvinnor vill förvärvsarbeta, i synnerhet småbarnsmammor, och det bevisas av siffran 57 96 förvärvsarbetande år 1975. Detta faktum kan ingen borgerlig politiker förändra. Och för att föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta måste barnomsorgen ordnas — det är ett mycket elementärt konstaterande. Jag tror att det ligger mycket av ideologiska värderingar bakom de borgerligas agerande i denna fråga, framför allt moderaternas. Vi vill i vänsterpartiet kommunisterna i stället för att motarbeta kvinnans frigörelse stödja hennes strävan till ett socialt och ekonomiskt oberoende. Det är också bara att konstatera att utredning efter utredning betonar hur viktig den kollektiva samvaron på daghemmen är, framför allt för barn som har särskilda behov. Det finns också undersökningar som visar hur föräldrar vill ha barntillsynen ordnad. Fru Sundberg har pekat på privata tillsynsformer, antingen kommunal dagmamma eller privat dagmamma. De undersökningar som jag har tagit del av visar att bortemot 90 96 vill ha institutionsvård, alltså en kollektiv barnomsorg. En försvinnande liten andel vill ha familjedaghem. Nu finns det olika sorters köer i kommunerna. Det finns köer till familjedaghem, köer enbart till daghem och köer för bägge tillsynsformerna. Oftast går det snabbast att få ett familjedaghem. Jag har själv stått i kö för familjedaghem, eftersom den institutionella vården var så dåligt utbyggd, men det var inte vad jag önskade utan en tvingande nödvändighet för att jag skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden. Det är många kvinnor som är i det läget. Det är också fel när fru Sundberg säger att småbarn bara skall ha en vårdare under de första levnadsåren. Gjorda undersökningar har visat att det tvärtom är mycket stimulerande för små barn att ha fler vårdare och att vistas på daghem.
Fru Sundberg försökte provocera mig litet i sitt tal om att föräldrarna kanske inte skulle få lov att ta hand om sina egna barn. Jo, visst tycker vi att föräldrarna skall få ta hand om sina barn. De tar också bra hand om dem både när de förvärvsarbetar och när de stannar hemma hela dagen och är tillsammans med dem. De som har låga inkomster bör därför ges ett bättre ekonomiskt stöd så att de kan stanna hemma hos sina barn. Men vi skall också bygga ut barnomsorgen, och det skall vara en kvalitativt god och fin barnomsorg. Jag tror inte att de stora institutionerna på något sätt är sämre än små s.k. lägenhetsdaghem, som fru Sundberg ivrar för. En sak vill jag påpeka här. På vissa håll har det under den senaste tiden i pressen stått att läsa artiklar som velat hävda att barnen skulle ha det bättre hemma än i daghemmet. Mot detta påstående skulle jag vilja citera ett stycke ur en utredning, nämligen barnomsorgsgruppen, som nyligen har utkommit med sitt betänkande och som i denna fråga bl.a. säger: ”I den senaste tidens debatt kring barn och ungdomsproblem har man ibland betraktat moderns förvärvsarbete som ett negativt inslag för barnen och ansett att den ideala uppväxtmiljön är i hemmet med modern hemma. I försökskommunerna med uppsökande verksamhet kring barn i 4-årsåldern fanns ingen markant skillnad i behoven av särskilt stöd och stimulans mellan de familjer, där modern förvärvsarbetade och de familjer där modern ägnade hela dagen åt familjen och hemmet. Det är av stor betydelse för den känslomässiga miljön i hemmet att moderns behov av egen identitet och kontakt med vuxna blir tillfredsställt.” Jag tror att just detta uttalande, som bygger på många undersökningar Allmänpolitisk debatt debatt bland förskolebarn, måste slås fast som ett viktigt faktum när man går ut och diskuterar vad som är bäst för barnen.
Herr talman! Jag kan instämma i vad fru Lundblad sade. Jag har också sett denna undersökning. Jag vill emellertid erinra om en sak: vad vi har diskuterat i samband med vårdnadsersättningen är ju barn under tre år — det gäller alltså inte hela förskoleåldern. Jag är personligen övertygad om att en fyra-femåring mår bra av att träffa andra barn i någon form av kollektiv samvaro under dagen, men det är inte det vi har velat diskutera i samband med vårdnadsersättningen. Nu säger fru Lundblad att hon också vill att föräldrarna skall få lov att ta hand om sina barn. Vi är alltså eniga om det. Varför vill då socialdemokraterna inte ge de ekonomiska möjligheterna därtill? Vi kan ju trots allt inte ge föräldrarna möjlighet att vara hemma hos sina barn enbart genom att bygga ut bostadsbidragen. Det måste vara någon rimlighet, varje stöd skall ha sin egen uppgift också när det gäller de här frågorna. Fru Lantz sade att alla barn skall ha rätt till daghemsplats, oavsett om föräldrarna arbetar eller inte. Där har vi den socialistiska grundtanken. Jag omfattar inte den. Fru Lantz sade att 57 96 av småbarnsföräldrarna förvärvsarbetar. Alldeles riktigt! Jag sade också i mitt anförande att jag tror att den siffran kommer att stiga. Men jag tycker att någon skall ta ansvaret även för de 43 96 av småbarnsföräldrarna som i dag inte förvärvsarbetar. Jag vill här erinra om en undersökning — det var Familj och rätt som gjorde den — där det visade sig att mellan 80 och 89 96 av föräldrarna var villiga att stanna hemma hos barnen om man hade tillgång till vårdnadsersättning när barnen var små.
Herr talman! Jag vill bara erinra om — vilket jag också sade i mitt inledningsanförande — att nästan hälften av fyraåringarna i nya bostadsområden har ett absolut behov av en plats på daghem. Vad skall vi göra åt de barnen? Skall vi låta dem helt enkelt gå hemma och må dåligt, för det är vad de gör? Nej, man måste ställa kravet att alla barn skall ha rätt till daghemsplats, för den grupp som har särskilda behov är enormt stor, och man klarar inte problemet bara genom att säga: Vi betalar ut ett vårdnadsbidrag, så blir valfriheten stor och föräldrar kan stanna hemma. Vad dessa barn behöver är en kollektiv samvaro. Tidigare sade fru Sundberg: Vi måste bygga så många daghem som svarar mot föräldrarnas önskemål. Skall vi ta det ad notam då skulle vi bygga ungefär 400 000 daghemsplatser i dag i Sverige. Men det är långt ifrån vad moderaterna egentligen vill; det kan man konstatera, om man som jag sitter i en social centralnämnd och gång efter annan har att ta ställning till de nedbantningsförslag som kommer från samtliga borgerliga partier men allra mest från moderaterna. Då är det litet svårt att förstå sådana här uttalanden. Om man från borgerligt håll går med på någon utbyggnad av barnomsorg vill man helst ha den i familjedaghem, det finner vi också ganska tydliga bevis på. I min kommun kräver man att ungefär hälften av utbyggnaden skall ske i form av familjedaghem, där barnen alltså inte får den stimulans som en institution kan ge dem och som de absolut behöver. Allt det som fru Sundberg har sagt i dag är så konservativt och barnfientligt och kvinnofientligt att man blir skrämd.
Herr talman! Jag vill gärna slå fast att föräldrarnas behov av mera tid för barnen kan variera oerhört mellan olika åldersperioder, men det är mycket mer avhängigt av individen än det är beroende av åldern. Det finns säkert många föräldrar som främst skulle välja att ha bättre tid med sina barn när de är i tre å fyraårsåldern, eftersom man då har möjlighet till flera gemensamhetsupplevelser tillsammans med dem. Man måste prioritera när det gäller familjepolitik. Socialdemokraterna vill främst förbättra för de familjer som har de sämsta ekonomiska villkoren. När det gäller att hjälpa familjer med minderåriga barn vill vi i första hand genom en utbyggnad av föräldraförsäkringen på olika punkter medverka till att lätta deras bördor.
Herr talman! Fru Lantz ställde en direkt fråga: Vad skall vi göra med dessa fyraåringar och barn med särskilda behov? Men, fru Lantz, vårt krav på en vårdnadsersättning har ju bara berört familjer med barn under tre år. Om de barnen i högre grad får möjlighet att vårdas hemma, ger det utrymme för en betydligt snabbare utbyggnad av daghem och förskolor av olika slag för barn över tre år. Att vi måste bygga så många daghem som efterfrågas är min absoluta uppfattning, men vi skall ha en valfrihet som ligger till grund för denna efterfrågan, och den valfriheten vill moderaterna skapa med vårdnadsersättningen. Socialdemokraternas nuvarande skattepolitik har försatt barnfamiljerna i en sådan situation att det för många av dem praktiskt taget är omöjligt att upprätthålla en något så när hygglig standard på bara en förvärvsinkomst. Därför tvingas bägge föräldrarna ut även i de fall där inte båda vill arbeta; givetvis behöver man inte använda ordet tvinga i de fall där båda önskar förvärvsarbeta.

Herr talman! Barnfamiljerna står i centrum för debatten. Jag kan inte minnas någon motionstid eller remissdebatt där intresset i så hög grad Allmänpolitisk debatt debatt 50 har riktats in på familjepolitiken. Det är naturligtvis roligt för oss som sysslar med det området. Många barnfamiljer tycker säkert att det är på tiden att politikerna tar deras problem på allvar. Men det finns också de som reagerar på annat sätt. Låt mig som exempel ta en insändare i Dagens Nyheter i går som säger så här: ”Vi ensamstående, icke föräldrar, börjar tröttna på alla skriverier ——— om hur dåligt föräldrar och barn har det, -—--. --—- Det verkar på de människor som kommer till tals ——-- som om de enbart tycker det är besvärligt att ha barn. Det måste väl vara en glädje att ha barn också? --- Föräldrar med normal inkomst och människor med förmögenhet ska försörja sina barn själva. Däremot ska vi hjälpa ensamstående föräldrar med dålig inkomst. —-—- Det är dags att tänka litet mer på de sjuka, handikappade och inte minst på pensionärerna, som vi har att tacka för vår välfärd.” Den här skribenten är säkert inte ensam om sina synpunkter. De kan inte viftas bort, utan de fordrar ett ordentligt svar. Jag tror det är några saker som måste sägas. För det första: Det är rätt att sjuka, handikappade och pensionärer inte får svikas. Vården måste ge större utrymme för mänsklig omsorg. Framför allt långtidsvården måste byggas ut. Det kommer att ta en väsentlig del av våra nya resurser de närmaste åren. För det andra: Även om vissa barnfamiljer har god ekonomi, så är barnfamiljerna i genomsnitt sämre ställda än andra grupper. Varje ny undersökning som har gjorts visar att barnfamiljerna har mindre disponibel inkomst per person —- även om man räknar in de olika formerna av stöd. Det framgår t.ex. av barnmiljöutredningens nyss avlämnade rapport om barnfamiljernas ekonomi. Den visar också att de som har små barn har sämre ekonomiska resurser än andra barnfamiljer, och att ju fler barn familjerna har, desto lägre standard lever de på. Visst finns det behov av att särskilt hjälpa de sämst ställda familjerna —- de som har låga inkomster, många barn och dyr bostad. En stor del av familjestödet är inriktat på dem — framför allt bostadstilläggen. De kan byggas ut ytterligare. Men det går inte utan problem att pumpa in mycket mer pengar i det systemet. Tröskeln för kvinnans förvärvsarbete blir högre, familjernas konsumtion styrs, och pressen på bostadsföretagen att bygga billigare minskar. Och visst är det roligt att ha barn, som den här skribenten säger. Men det gäller att ordna samhället så att tillvaron inte blir alltför slitsam för familjerna. Det är den ofta i dag — och då blir det svårt att ta vara på glädjeämnena. Att barnen får en trygg och stimulerande uppväxt är inte bara ett intresse för dem själva och deras föräldrar, utan för hela samhället. Om man vill, kan man också se de familjepolitiska insatserna som en utjämning mellan olika perioder i varje människas liv. Under den yrkesverksamma tiden är man med och betalar. Under andra skeden behöver man stöd — under barndomen och ålderdomen, vid sjukdom, arbetslöshet, utbildning osv. Det andra målet för familjepolitiken, som är viktigt även för andra än barnfamiljerna själva, är att bidra till jämlikheten mellan kvinnor och män. Om det inte blir möjligt för både kvinnor och män att förena föräldraskap med yrkesarbete, så skadar det kvinnans ställning i arbetslivet över huvud taget. Kravet på lika ställning för män och kvinnor har länge varit centralt för liberalismen. Socialliberalismens fader John Stuart Mill menade i sin skrift ”Kvinnans underordnade ställning” att om män och kvinnor inte uppfostrades olika, och om samma anspråk ställdes på dem, så skulle knappast några skillnader i begåvning, karaktär eller uppträdande kunna upptäckas. Mills bok kom ut år 1869. Den rekommenderas till läsning för de högermän som ännu mer än 100 år senare talar om att mannen och kvinnan är olika biologiskt, fysiskt, emotionellt och psykiskt, och menar att de skillnaderna bör spela en större roll än hittills — och samtidigt försöker kalla sig goda liberaler. Lika viktigt som jämlikheten mellan kvinnor och män är för oss liberaler kravet på ökad valfrihet för individer och familjer. Varken gamla fördomar eller nya påbud skall styra människorna, utan så långt som möjligt vill vi ge dem chansen att ordna sin tillvaro efter egen uppfattning och egna intressen. De målen är vägledande för vårt familjepolitiska program: trygg och stimulerande uppväxt för barnen, jämställdhet mellan kvinnor och män, ökad valfrihet för individer och familjer. I den motion om familjepolitiken som folkpartiet har väckt i år betonas framför allt tre krav som skulle föra oss närmare dessa mål: en kraftigt utbyggd barnomsorg, rätt till kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar med ersättning för inkomstbortfallet och vårdnadsbidrag. Det är alltså inte fråga om någon allmän önskelista, fru Lundblad! "Utan tillgång till bra daghem och familjedaghem finns det ingen valfrihet, och heller ingen jämlikhet. Förskolan behövs för att ge barnen den nödvändiga tryggheten och stimulansen när föräldrarna är på jobbet. Förra våren sade socialdemokraterna nej till vårt krav på en tioårsplan för full behovstäckning. Det är bra att man nu har ändrat mening och att ett första steg tas genom propositionen om utbyggd barnomsorg och höjda statsbidrag. Den som inte vill vara med om att skaffa fram resurser för daghemsbyggandet, och inte vill medverka till en långsiktig planering för att svara mot behovet, kan inte göra anspråk på att företräda vare sig jämlikhet eller valfrihet. är vi nu satsar på en kraftig utbyggnad av barnomsorgen, är det viktigt att kravet på kvalitet hålls uppe. Det får inte bli för stora grupper och inte för litet personal. Då ger inte daghemmet den trygghet och det stöd för barnens utveckling som vi vill att det skall ge. Därför återkommer vi med våra förslag om begränsning av gruppstorlekarna och regler för personaltäthet och utbildningskrav. Det sägs ofta att daghem är en dyr tillsynsform. Onekligen kan det Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt verka så, åtminstone i den kommunala budgeten. 20 000 kr. per plats och år är en imponerande kostnad. Men det blir lätt ganska missvisande jämförelser. Motivet för att bygga daghem är naturligtvis inte ekonomiskt. Daghemmen behövs för jämlikhetens och valfrihetens skull och för att ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Men jag tar upp frågan därför att man så ofta får höra talet om de dyra daghemmen. Avgörande för en ekonomisk bedömning är den samhällsekonomiska kostnaden, hur vi använder de samlade resurserna, framför allt de personella resurserna. Vi bör alltså fråga oss: Vilken arbetsinsats fordras i de olika vårdformerna? På daghem räknar man med en vuxen på fem barn, utom för de minsta barnen där man vill ha två vuxna på fem barn. När barn är hemma med någon av föräldrarna — och då vanligen med sin mamma -— är det fråga om en vuxen som sköter ett eller två barn; ytterst få familjer har fler än två förskolebarn. I daghemsalternativet tillkommer kostnaden för barnstugan och dess utrustning, men den kan slås ut på åtskilliga år. Även om man kunde öka personaltätheten till en vuxen på fyra barn — vilket vore önskvärt i framtiden — så blir inte daghem en särskilt dyr tillsynsform, om man ser till den verkliga kostnaden. Ju fler barn som kommer in på daghem, desto mer angeläget är det att ge föräldrarna rätt till kortare arbetsdag, så att barnen inte behöver vara så länge på daghemmet. Vi vet att hälften av barnen på daghemmen är där mer än nio timmar, 20 ". mer än tio timmar. De mindre barnens vistelse är längre än genomsnittet, liksom vistelsetiden för barnen till ensamstående föräldrar. Det här är inte bra, framför allt därför att barnen och föräldrarna inte får tillfälle att träffas medan de orkar med varandra. Det blir jäktiga morgnar och trötta kvällar. Låt småbarnsföräldrarna få en förkortad arbetstid så att de bättre kan orka med sin föräldraroll, sade barnpsykologen Kerstin Sjöblom i en tidningsartikel i går. Men de måste få det nu, snart. De skall inte behöva vänta tills alla kan få sex timmars arbetsdag. Då är deras barn i tonåren för länge sedan. Rätten till kortare arbetstid för småbarnsföräldrar bör bli ett steg på vägen till sex timmars arbetsdag för alla, och den bör kombineras med ersättning för inkomstbortfall. Då ökar chansen att också pappan utnyttjar möjligheten, trots att han oftast har den högre inkomsten. Även om man begränsar ersättningen till den ena föräldern, och till en kortare tid, tror jag det är viktigt att man försöker att så snabbt som möjligt ge båda föräldrarna rätten till kortare arbetstid och att den rätten sträcks ut tills barnet har börjat skolan. Idealet är ju att båda föräldrarna får tid att vara med varandra och barnen, inte att bara den ena går hem tidigare — då blir det alltför lätt ett bevarande av den gamla situationen med mamman som huvudansvarig för hem och barn. Nu radar man upp allehanda svårigheter för den här reformen. Det blir så besvärligt att ordna praktiskt, heter det. Säkert blir det en del komplikationer. Det blir det ofta vid förbättringar av arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Men det brukar gå att klara, om man tycker att det är tillräckligt viktigt. Vi har fått veta att omkring 400 000 anställda är borta från de svenska arbetsplatserna varje dag på grund av sjukdom. Om den stora oplanerade frånvaron går att klara, borde väl ett mindre antal planerade frånvarotimmar för barnens skull också vara möjliga att orka med. Den statliga förvaltningen ger ju redan föräldrar med barn upp till tolv år möjligheten till partiell tjänstledighet. Nästa argument är att man måste se till att reformen går att genomföra på alla arbetsplatser, annars får det vara. Det resonemanget känner vi igen. Så lät det när flextiden först diskuterades. En förbättring som inte alla kan få strider mot jämlikheten, sade ledande socialdemokrater. Lyckligtvis fick man så småningom överge den inställningen. Svårigheter på någon arbetsplats med speciella omständigheter får inte hindra att arbetslivet i stort görs mer familjevänligt. Det är ju för barnens skull den här reformen är så viktig. En särlösning leder till diskriminering av småbarnsföräldrar, säger en del. Arbetsgivarna kommer att tveka att anställa personer som har eller kan få små barn, särskilt kvinnor, för då kan det bli besvär med krav på kortare arbetstid. Det ligger säkert någonting i den här synpunkten. Men vad är alternativet? Jo, att fortsätta som nu. Då kommer många kvinnor att finna att de inte kan ha kvar sitt heltidsjobb, det blir för slitsamt. De stannar hemma eller tar deltidsarbete, tyvärr alltför ofta med sämre villkor. Det alternativet innebär en värre diskriminering av kvinnorna — och mindre chans att männen tar sitt ansvar i hemmet. En delreform skulle försena den allmänna arbetstidsförkortningen, heter det slutligen. Det troliga är väl att andra faktorer, framför allt det ekonomiska utrymmet, är avgörande för den saken. Det är inte otänkbart att kortare arbetstid för vissa grupper kommer att leda till krav också från andra och därmed i stället verka pådrivande. Men om man nu är orolig för den här saken, är det ju möjligt att, samtidigt som man beslutar om en kortare arbetstid för småbarnsföräldrar, också göra en plan för den allmänna arbetstidsförkortningen. I går frågade Olof Palme: Varför har folkpartiet så bråttom, varför kan man inte lugna sig? Ja, vi har motionerat om kortare arbetstid för småbarnsföräldrar sedan början av 1970-talet, så tålamodet har varit stort. Men är det inte ett rimligt krav att socialdemokraterna ger besked före valet om var ni står. Ni är ju så splittrade, med kvinnoförbundet och de aktiva inom LO som motståndare till en reform. Har inte väljarna rätt att veta vad de röstar på? Det som oroar många är ju att ert svårtolkade kongressbeslut hälsades som en framgång av motståndarna till en reform. Tills vidare måste vi notera att något klart besked inte har lämnats om och när småbarnsföräldrarna kan räkna med rätten till kortare arbetstid och ersättning för inkomstbortfallet. Alla småbarnsföräldrar har kostnader för barnens vård. Antingen be Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt talar de på daghem eller för någon annan form av tillsyn. Eller också avstår de från en möjlig inkomst för att klara barnens vård i hemmet. Men det är bara de som har haft turen att få en daghemsplats som erhåller stöd till vårdkostnaden. Det upplever många som en orättvisa. De får en standardsänkning när de avstår från en inkomst. ”Det finns därför skäl att som ett komplement till det allmänna barnbidraget lämna ett särskilt stöd under de år då barnen kräver de största vårdinsatserna.” Så uttrycktes saken i regeringens rapport till FN i kvinnofrågan 1968. Men i dag bedriver socialdemokraterna kampanj mot tanken på vårdnadsbidrag. Alla upptänkliga och delvis motstridande argument mobiliseras mot vårt förslag om 300 kr. i månaden till varje barn under tre år. Man säger att det ger inget nämnvärt stöd. Samtidigt säger man att det skulle få en mängd kvinnor att avstå från förvärvsarbete och därmed verka konservativt. De två påståendena går ju inte ihop. Däremot är de båda felaktiga. 300 kr. i månaden, 3 600 kr. om året, skattefritt är ett rejält stöd. I vanliga inkomstlägen motsvarar det en inkomstökning med minst 10 000 kr. om året. Ensamstående kan inte leva på det, det har fru Lantz rätt i, men de kan leva bättre med det än utan det. Det verkar inte speciellt styrande i riktning att kvinnorna skulle vara hemma. Familjen får själv avgöra hur den vill använda pengarna. Om någon familj då väljer att en av föräldrarna stannar hemma hos barnen — utöver de 40 ". som redan i dag har valt den formen — så är det deras beslut. Meningen med valfrihet är ju att man skall ha rätt att välja den lösning man själv vill, oavsett vad t.ex. socialdemokratiska kvinnoförbundet eller fru Lantz tycker är det klokaste. Jag tror, som Inga Lantz sade, att effekten i den här riktningen blir rätt liten. De kvinnor som sökt sig ut på arbetsmarknaden har haft andra motiv än bara de ekonomiska, och därför kommer de inte att återvända till hemmafrutillvaron. Varför bara ge stöd upp till tre år? Kostar inte fyraåringen lika mycket i tillsyn? frågar socialdemokraterna. Anledningen är enkel. Vi vill inte lova mer än vi anser att resurserna räcker till. Även det förslag vi nu har lagt fram kan behöva byggas upp stegvis. Det vore bra att kunna ge vårdnadsbidrag ända upp till skolåldern. Det här förslaget får ses som ett första steg. Och invändningen imponerar knappast när den kommer från dem som inte vill införa något vårdnadsbidrag alls. Folkpartiets förslag skiljer sig från centerns och moderaternas på en avgörande punkt: Vi vill ge ett stöd som är lika för alla, som ger samma utdelning hur familjerna än bestämmer sig för att ordna sin barntillsyn. Centerns och moderaternas förslag, där vårdnadsbidraget beskattas, är svårt att överblicka. Man vet inte riktigt hur det slår. Men ett exempel kan kanske belysa effekten något. En familj, där mannen tjänar 100 000 kr. och hustrun är hemma hos barnen, får behålla ungefär dubbelt så mycket av det beskattade vårdnadsbidraget som en annan familj där mannen tjänar 60000 kr. och hustrun 40 000 kr., alltså tillsammans 100 000 kr. Detta trots att den första familjen antagligen har ett ekonomiskt utbyte av den hemmavarande makens insats i hushållet. Det är varken särskilt rättvist eller befrämjande för valfriheten. Vi vill inte ha ett stöd som missgynnar de yrkesarbetande, därför säger vi nej till ett beskattat vårdnadsbidrag. Vi vill inte heller att vårdnadsstödet helt och hållet skall gå till dem som har daghemsplats, vilket socialdemokraternas linje innebär. Vi vill varken styra familjerna åt det ena hållet eller åt det andra. De bör själva få avgöra hur de vill använda stödet. Vårdnadsbidraget skall ändå vara lika mycket värt. Det är den liberala linjen för ökad valfrihet.
Herr talman! Jag vill säga till herr Romanus när det gäller frågan om ett beskattat vårdnadsbidrag eller inte att eftersom vi betraktar vårdnadsbidraget som en ersättning för utfört arbete så är det helt naturligt att det skall beskattas på samma sätt som om pappan eller mamman tjänade 10000 kr. inom arbetslivet. Konstigare är det inte.
Herr talman! Men, herr Gustavsson i Alvesta, ni vill ju ge vårdnadsbidraget även till dem som inte själva utför arbetet. Även för deras del skall det beskattas. Det leder till att de får behålla mindre av det. Det är en effekt som inte går att komma ifrån. Tidigare var även centern, om jag inte minns fel, inne på att vårdnadsbidraget skulle vara obeskattat. Men nu har man gått över på en linje som missgynnar de yrkesarbetande, som ger dem mindre utbyte. Alt det blir så som jag sade i mitt exempel förnekar herr Gustavsson tydligen inte. När båda makarna yrkesarbetar får de mindre ut av vårdnadsbidraget. Våra olika meningar bottnar säkert i olika värderingar. Jag vill inte polemisera om det; jag tycker bara det är angeläget att effekten klarläggs.
Herr talman! Vi har inte ändrat uppfattning. Vi preciserade våra krav vid förra årets riksdag, och de kraven finns kvar i årets motion. Jag vill upprepa att vårdnadsbidraget är en ersättning för utfört arbete. Det skall då jämföras med vilket annat arbete som helst.
Herr talman! Det är inget att skämmas för att man ändrar uppfattning. Det kan bero på att man har fått nya skäl, eller att man har upptäckt vad ens värderingar egentligen går ut på. Herr Gustavsson i Alvesta var i sitt anförande inne på historieskrivning och talade om att centern yrkat på vårdnadsbidrag ända sedan 1960-talet. Men visst var det väl så att centern var för ett obeskattat vårdnadsbidrag t.ex. i samband med skattereformen 1970? Det vill jag minnas. Har jag fel på den punkten?
Herr talman! Nyligen blev vi påminda om den både dunkla och tragiska s.k. baltutlämningen för 30 år sedan. Att händelsen satt djupa spår hos härvarande balter och hos många svenskar omvittnades av de gudstjänster som hölls på sina håll till de utlämnade balternas minne i samband med 30-årsdagen av deras utlämning från Sverige till Sovjet.
Allmänpolitisk debatt SS Allmänpolitisk debatt
Jag kan, herr talman, inte underlåta att nämna detta emedan jag offentligt i tidigare sammanhang givit uttryck för min önskan att regeringen skulle häva hemligstämplingen av de handlingar som rör utlämningen. Efter 30 år borde detta vara möjligt, och det skulle förvisso vara ägnat att skingra mycket av den oro och det obehag som alltjämt många känner för det sätt varpå Sverige behandlade de baltiska flyktingarna. Herr talman! Vi berömmer oss ofta och gärna av att ha en mycket högt stående social och sjukvård i vårt land. Och vi har förvisso fog för det — internationellt hävdar vi oss väl på dessa viktiga samhälleliga områden. Det finns emellertid brister som det synes vara svårt att få avhjälpta. Jag avser då främst långtidsvården. Missförhållandena inom denna vårdsektor har påtalats gång efter annan, men det verkar som om resurserna ständigt skulle tryta när krav på förbättringar skall tillgodoses. Klagomål från både personal och patienter har inte saknats. För alla berörda parter medför bristerna stora påfrestningar. Långvårdspatienter borde rimligtvis beredas ökade möjligheter att, när de så önskar, få ett eget rum dit patienten kan ta ägodelar från sitt hem och därmed skapa en mer hemliknande miljö för sig under den långa vårdtiden. Detta skulle effektivt bidra till ett bättre hälsotillstånd för resp. patienter och därmed också till mindre ansträngande arbete för personalen. Bristen på personal har på sina håll lett till att patienter t.ex. tvingats ligga kvar i sina bäddar på lördagar och söndagar. Det måste enbart vara ägnat att förvärra patienternas sjukdomstillstånd när omsorgen om dem blir så bristfällig. Sådana förhållanden kan helt enkelt inte accepteras, och de överensstämmer inte heller med vår grundsyn om en god och human sjukvård. Det är enligt min uppfattning en av de angelägnaste målsättningarna att ökade resurser ställs till sjukvårdens förfogande, speciellt inom långtidsvården, resurser som gör det möjligt för patienterna att få mer personal för sina omsorgsbehov. Vidare bör vårdavdelningarna byggas ut så att egna rum kan erbjudas patienterna i större utsträckning än som nu är fallet. Många patienter har uttalat som sitt enda önskemål, när de tillfrågats om vården, att de skulle få tillgång till eget rum. Jag är väl medveten om att alit detta kostar stora pengar. Men menar vi allvar med vårt tal om solidaritet och jämlikhet måste behoven inom långtidsvården beaktas. Den kommande ökningen inom den samhällsekonomiska ramen bör, när resurserna skall fördelas, till stor del styras till att täcka behoven inom långtidsvården. Denna bör med andra ord ges en mycket hög prioritering. Det mest bekymmersamma när det gäller arbetslöshetssituationen i vårt land är den betydande ungdomsarbetslösheten. I massmedia har detta problem aktualiserats i olika sammanhang, och det har visat sig att arbetslösheten är utomordentligt påfrestande för de unga. Att den för samhället innebär stora förluster står utom allt tvivel. Jag skulle, herr talman, i detta sammanhang vilja peka på de möjligheter som enligt min mening bör finnas inom vår sjukvård. Det råder som bekant stor brist på utbildad vårdpersonal vid våra sjukhus och andra vårdinrättningar. Vårdutbildningen har inte utökats i takt med expansionen av vårdsektorn. Starka skäl talar för att AMS bör inrikta sina insatser på utbildning av arbetslös ungdom för vårdyrkessektorn. För de unga skulle en tjänstgöring på detta område vara en merit även om de senare söker sig till andra utbildningar eller yrken. Det kan erinras om att allt fler män numera arbetar inom vårdsektorn vilket innebär en önskad könsutjämning. Bland arbetslösa unga män återfinns säkert många som tacksamt skulle ta emot erbjudande om viss utbildning för vårdyrket. För övrigt har det ju också framkommit genom bl.a. Sysselsättningsutredningen och långtidsutredningen att den framtida ökningen av antalet arbetstillfällen till mycket stor del måste hämtas inom den offentliga sektorn. Den akuta situationen vid våra sjukhus, där avdelningar varslar om stängning på grund av personalbrist, är emellertid ett starkt skäl till att man från samhällets sida nu måste börja beakta möjligheterna att utbilda arbetslösa ungdomar inom vårdsektorn. Samtidigt som behovet av vårdpersonal åtminstone till viss del därmed skulle kunna tryggas bereder man ungdomar en meningsfull sysselsättning. Avslutningsvis vill jag, herr talman, med några ord beröra SJ:s aviserade nedläggningar av ytterligare järnvägslinjer som berör inte minst Skaraborgs län. Förutom den av regeringen redan godkända nedläggningen av persontrafiken Falköping-Ulricehamn-Landeryd skall det enligt SJ:s planer bli fråga om nedläggning av femton linjer — dock inte alla i Skaraborg. Till dessa hör Håkantorp-Gårdsjö och Skövde-Karlsborg. Jag vill uttala min förvåning över att man från SJ:s sida, tydligen även med stöd av regeringen, beslutar om nedläggning av bandelar i en tid då vi i stället borde satsa ökade resurser på att stärka den kollektiva trafiken, inte minst den spårbundna, som bl.a. av såväl miljö som trafiksäkerhetsskäl rimligtvis borde prioriteras. Från SJ — som jag anser vara huvudansvarig för nedläggningarna — åberopas bristande lönsamhet som orsak till denna utveckling. Men det måste också finnas anledning till varför dessa bandelar blivit olönsamma. Utan tvekan lämnar trafikservicen på dessa järnvägslinjer mycket övrigt att önska. Jag skulle vilja säga så här: Låt oss rusta upp dessa olönsamma järnvägslinjer, se till att den resande allmänheten erhåller en tillfredsställande service i alla avseenden! Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att inse att den förda trafikpolitiken har varit olycklig. Vad man vill önska av ansvariga både i SJ och i regeringen är nya djärva mål i trafikpolitiken, innebärande ökad satsning på den kollektiva, debatt Allmänpolitisk debatt spårbundna trafiken. Och till sist vill jag beröra frågan om regionalpolitiken ur Skaraborgs synpunkt. Centerledamöterna på Skaraborgsbänken har i en motion med herr Kindbom som första namn hemställt om att riksdagen hos regeringen begär att Skaraborgs län bör bli föremål för regionalpolitiska insatser. Vi har i motionen pekat på att näringsliv och offentliga myndigheters verksamhet är decentraliserade till ett flertal orter i länet. Vi menar att Skaraborgs län bör kunna bli föremål för ett studium av de fördelar — ekonomiska och inte minst sociala och miljömässiga — som en sådan decentralisering innebär. Vi har emellertid problem vad det gäller den obalans som råder på arbetsmarknaden, bl.a. på grund av nedgång i sysselsättningen inom jordbruket. Vi har i motionen krävt lokaliseringspolitiska insatser i form av lån och bidrag vid lokalisering av nya sysselsättningstillfällen, speciellt sysselsättning för kvinnor och för dem med högre utbildning. Herr talman! Trots vad jag nu sagt om den obalans som råder i fråga om näringsstruktur kan jag ändå inte komma ifrån att Skaraborg är möjligheternas län, ett län i utveckling som kan erbjuda sina invånare goda levnadsbetingelser som bör vidareutvecklas.

Herr talman! Ämnesfördelningen för den här allmänpolitiska debatten gör att vitt skilda ämnen kommer in under samma rubrik. Jag tänker ta upp några frågor som tillhör ett annat område än det som nu en stund varit föremål för behandling, nämligen rättstryggheten och kriminalpolitiken. ”Finns det egentligen en gräns för hur många lagar och förordningar en företagare kan läsa in och få att sitta kvar i huvudet?” — Så ställde en hantverkare frågan vid en debatt nyligen om lagstiftningen och företagarna. En annan ansåg att med all den lagstiftning som nu har tillkommit, inte minst på det näringsrättsliga området, känner sig småföretagaren ibland som en — som han uttryckte det — retroaktiv brottsling. En tredje menade att om samhället författningsvägen reglerar mer än folk kan hålla reda på, då bäddar man för en latent rättslöshet. Rättssäkerhet och rättstrygghet är några begrepp som ideligen återkommer i samhällsdebatten. Alla anser säkerligen att krav på rättssäkerhet och rättstrygghet måste uppfyllas när det gäller både lagstiftning och lagtillämpning. Men trots det är det nog så, att det är många människor i dag som -— i likhet med de tre småföretagare jag nyss refererade — anser att det är si och så med deras rättstrygghet just på grund av den normgivning som statsmakterna utövar genom lagar och förordningar. Och kritiken kan kanske sammanfattas så: Vi har i vårt samhälle i dag en mycket omfattande författningsreglering — många menar alltför omfattande. Vi har en hög lagstiftningstakt, där nya författningar ofta tillkommer, ofta reglerande nya sektorer av samhällslivet. Vi får ideligen ändringar i gällande författningar och dessutom — faktiskt då och då — ändringar i antagna författningar som ännu inte trätt i kraft. Vi får författningar som träder i kraft alltför kort tid efter det att de funnits att tillgå i författningspublikationen. Vi har författningsbestämmelser som alltjämt gäller men som har tillkommit under andra förhållanden och som numera kanske saknar praktisk betydelse men ändå finns kvar. Det är utomordentligt viktigt att lag — och förordning — är förankrad hos de enskilda människorna. Lagstiftning som av många upplevs som onödig är farlig, inte bara för risken att inte just den särskilda lagen efterlevs utan också — och det kanske är värre — därför att respekten för lag i allmänhet urholkas. Och det är ur rättssäkerhetssynpunkt utomordentligt farligt, därför att staten ju alltid med kraft måste hävda att gällande lag skall följas. Svårigheten att i mängden av nya bestämmelser känna till vad som är gällande rätt finns inte endast hos den enskilde individen. Företrädare för myndigheter, organisationer och näringsliv har vid olika tillfällen framhållit problemen att numera följa ändringar på lagstiftningsområdet. Det ökar riskerna att handla felaktigt på grund av bristande kunskap om gällande rätt. Okunnighet om rättsregler anses ju inte befria från rättsligt ansvar för den som bryter mot dem. Med den mängd av rättsliga regleringar som nu sker varje år är det nödvändigt att författningarna publiceras i sådan tid att man kan ta del av dem i god tid innan de träder i kraft. Så sker i många fall inte i dag. Det sker också ändringar av författningar i så hög grad att det är en risk att man inte vet vad det är som gäller. Som exempel kan jag nämna att under 1974 ändrades följande lagar och förordningar om deras tilllämpning och ikraftträdande, nämligen lagen om allmän försäkring genom 15 olika författningar, sekretesslagen genom 13, kommunalskattelagen genom 17, rättegångsbalken genom 7, arvs och gåvoskatteförordningen genom 8. Detta är bara några exempel. Man kan då ställa frågan: Är det verkligen nödvändigt att genomföra alla dessa ändringar vid så många olika tillfällen genom olika författningsbestämmelser, då det ju i hög grad bidrar till att skapa osäkerhet om vad som verkligen gäller vid ett särskilt tillfälle? Ett annat förfarande som strider mot väsentliga rättssäkerhetskrav — men som t.ex. finansministern inte tycks vara helt främmande för — är att stifta lag med tillbakaverkande effekt, dvs. retroaktiv lagstiftning. Det kan inte accepteras, därför att en sådan lagstiftning omöjliggör den för den enskilde så viktiga rättssäkerhetsregel som säger att han vid sitt handlande också skall kunna förutse de rättsliga följderna av detta handlande. Herr talman! De handlingsregler som statsmakterna fastställer är medborgarna skyldiga att följa. De allvarligaste överträdelserna mot dessa, den egentliga brottsligheten, är ett av de mest besvärande samhällsproblemen i dag. Rättsskyddet i dag är inte tillfredsställande. Den förda debatt Allmänpolitisk debatt kriminalpolitiken har inte förmått att hejda den ökande brottsligheten. Människorna har i dag inte den rättstrygghet som de bör kunna göra anspråk på. Statsmakterna kan i dag inte sägas ha brottsutvecklingen under kontroll. Det är knappast troligt och möjligt att man kan hitta enskilda, konkreta åtgärder som på kort sikt kan lösa det här problemet. Varken straffskärpningar eller av och nedkriminalisering av gärningar som nu är belagda med straff, varken ensidig satsning på kriminalvård i anstalt eller ensidig satsning på kriminalvård i frihet lär kunna medföra en snabb minskning av brottsligheten. Insatser är i stället nödvändiga över hela det kriminalpolitiska fältet och där har naturligtvis en ständig modernisering och nyansering av brottspåföljderna och förändringar inom kriminalvården sin plats. Nya åtgärder måste prövas vid sidan av många av de nuvarande som fortfarande fyller en viktig — men kanske inte tillräckligt effektiv — funktion i kampen mot brottsligheten. I budgetpropositionens justitiebilaga framlägger justitieministern vissa synpunkter på kriminalpolitiken, tankar hur brottsligheten skall bekämpas. ”Vi måste skapa förutsättningar för en ökad förståelse mellan människorna”, säger justitieministern, och ingen lär göra någon invändning mot det.

”Den enskildes trygghet är grunden för ett fritt och oberoende samhälle, byggt på inbördes förståelse och solidaritet.” Medan vi från moderat håll förutom skyddet till liv och hälsa också tar upp skydd för rättigheter och egendom, begränsar justitieministern för sin del det till att uttrycka skyddet för rättigheter. Jag vet inte om det innebär en saklig skillnad eller inte. Naturligtvis Aan justitieministern säga att i begreppet rättigheter kan också ligga sådant som skydd för egendom: äganderätt, nyttjanderätt osv., men det är i så fall opreciserat och långsökt. Det kan också, kanske mest mot bakgrund av vissa uttalanden som ibland har skett ifrån regeringshåll, tolkas som att man inte fäster så stort avseende vid skyddet för den enskildes egendom. I så fall är det beklämmande och beklagligt, inte minst mot bakgrund av den utveckling av egendomsbrotten som har skett på senare år. Att det finns olika synsätt visade ju debatten i december här i kammaren, då frågan gällde vilket skyddsvärde hemmet skulle ha i förhållande till andra lokaler när det gällde tillgrepp av egendom. Justitieministern aviserar nu att en utredning skall tillsättas som skall göra en översyn av förmögenhetsbrotten i brottsbalken. Jag tror att en sådan utredning är erforderlig och behövlig. Men jag tillåter mig undra om det är rätt tid att föra ut tankar om en avsevärd nedkriminalisering av vad man nu betraktar som allvarliga förmögenhetsbrott, vilket jus titieministern aviserar i propositionen. Av den kan man utläsa att direktiven kommer att innebära att utredningen skall undersöka förutsättningarna för att få bort fängelse ur straffskalan för ringa brott, att böter tas in i straffskalan för normalbrott och att gällande minimi och maximitider för fängelse vid normala eller grova fall sänks. Vi har en statistik som direkt ger belägg för en ökning av brottsligheten på det här området. Fru Kristensson nämnde i sitt anförande en del av den statistiken. Att då säga att förmögenhetsbrotten har ett för högt straffvärde tillåter jag mig verkligen vara tveksam om. Man kan inte komma ifrån att en väsentlig ökning har skett som i hög grad oroar. Den utredning som justitieministern aviserar borde bl.a. mot denna bakgrund inte få så snäva direktiv, utan mer förutsättningslöst kunna pröva kriterierna för förmögenhetsbrotten i framtiden och påföljderna för dem.

Herr talman! Jag vill här ta upp några synpunkter på vårdutbildningen. Landstingen planerar eller har antagit planer för sjukvården inom länet. Det är angeläget att denna planering kan fullföljas, så att de människor som är i behov av vård också kan få sådan. Bristen på vårdpersonal, främst sjuksköterskor, har förvärrats 1975 och är nu så stor att den kan spoliera hela sjukvårdsplaneringen om inte snabba åtgärder vidtas. Det hjälper ju inte att vi bygger sjukhus, om vi inte har personal att placera i dem. För att planeringen skall kunna fullföljas och vårdbehovet tillgodoses krävs dels omedelbara åtgärder, dels planering på längre sikt. Vad kan man då göra genast? Enligt min mening måste det bli utbildning av fler sjuksköterskor och ökad tillgång till praktikplatser. Tillgången till praktikplatser och dessas inriktning mot olika vårdområden har kommit att bli styrande faktorer för vårdutbildningen. Utvecklingen med en ökad satsning på långtidsvård och öppen vård i kombination med den ökade specialiseringen inom hela vårdsektorn innebär att praktik fordras från en rad specialiteter. Samtidigt som antalet praktikplatser i mindre vanliga specialiteter varit otillräckligt, står praktikplatser outnyttjade inom långtidsvården — den sektor som är under stark tillväxt och har ett stort personalbehov. Det är viktigt att landstingen får ökade möjligheter att intensifiera sin utbildningsverksamhet. Under en period då vårdsektorn byggs ut kraftigt har antalet examinerade sjuksköterskor stagnerat eller t.o.m. gått tillbaka något. Det är alldeles nödvändigt att angripa dessa problem, både med sikte på att lösa de akuta problemen och för att finna mera långsiktiga lösningar. Det måste finnas praktikplatser som svarar mot vårdsektorns kvantitativa utveckling och framtida inriktning. I nuvarande situation gäller det att särskilt öka praktiken inom långvården och den öppna vården. Dessutom måste det satsas mer på vidareutbildning för sjuksköterskor. Enligt riks Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt dagsbeslut 1968 planerades för en vidareutbildning med 70 96. Ökat ansvar och större krav på sjuksköterskorna medför att behovet av vidareutbildning är större än dessa 70 ".. Alla behöver få en vidareutbildning. Denna måste dessutom decentraliseras till fler orter. Många av dem som vill vidareutbilda sig är bundna av hem och familj och har inte möjlighet att ta del av en utbildning långt från hemorten. I budgetpropositionen anmäler statsrådet att alla kurser för vidareutbildning inte har kunnat komma till stånd de senaste åren. Jag är säker på att en decentralisering av kurserna skulle medföra ökad uppslutning kring vidareutbildningen. En sådan decentralisering bör prövas snarast. Man bör också pröva om man kan ge dispens från eller slopa praktikkravet på sex månader för vidareutbildningen. Bristande tillgång på praktikplatser har nämligen medfört problem för dem som önskar vidareutbilda sig. För att man skall ha tillgång till god utbildning fordras det också lärare. Bristen på vårdyrkeslärare kräver att kraftiga åtgärder sätts in för att förbättra situationen. Av 1873 tjänster är 314 besatta med obehöriga lärare och 110 obesatta enligt SÖ:s senaste redovisning, den 26 november 1975. Variationerna mellan länen är stora. I en del län saknas behörig lärare på mer än var tredje tjänst. Det är och blir stora problem inom vårdutbildningen om inte antalet vårdyrkeslärare snabbt ökas. En annan yrkeskår som i dag efterfrågas är sjukgymnasterna. F.n. är 10 ”» av tjänsterna vakanta. Sjukgymnastikens positiva betydelse för folkhälsan står i dag utanför all diskussion. Under de senaste decennierna har ständigt ökade krav ställts på sjukgymnastiken. Långvård och rehabilitering är områden inom hälsovården, där utvecklingen går mycket snabbt och där sjukgymnastiken har kommit att spela en allt viktigare roll för patienternas välbefinnande och tillfrisknande. Ett ökat antal trafikskador och därtill en snabb utveckling inom intensivvården har också ställt stora krav på sjukgymnastiken som behandlingsform och därmed också på den enskilde sjukgymnasten. Mot denna bakgrund är det av stor betydelse att utbildning och utexaminering av sjukgymnasterna motsvarar de ständigt stigande kraven från samhällets och patienternas sida, Bristen på sjukgymnaster är ett faktum, och åtgärder måste sättas in för att möta det ökande behovet. I första hand måste antalet utexaminerade sjukgymnaster ökas. Detta torde kunna ske genom att nya utbildningsinstitut skapas. De stigande kraven på sjukgymnastisk behandling gör det enligt vår mening angeläget att statsmakterna också prövar förutsättningar för och möjligheter till en utvidgning av sjukgymnastutbildningen med exempelvis ett år. Om höga krav på sjukgymnastisk behandling skall kunna tillgodoses måste samhället garantera hög kvalitet på utbildningen av sjukgymnaster. Detta kan ske genom att möjligheter skapas för utbildning av särskilda lärare i sjukgymnastiska specialiteter. Centerpartiet har till årets riksmöte motionerat om tillsättande av en utredning med syfte att se över detta problem, dels när det gäller att utbilda fler sjukgymnaster, dels när det gäller att få fler lärare med en förbättrad utbildning i sjukgymnastiska specialiteter. I en annan motion har vi hemställt att riksdagen måtte hos regeringen begära en utredning, vilken skyndsamt ser över utbildningen på vårdområdet och framkommer med förslag, innebärande en bättre samordning av utbildningsresurserna, varvid särskilt beaktas praktikplatssituationen och behovet av ett intensifierat läroplansarbete. Men för att man skall kunna ha en fullgod utbildning krävs också att man har vårdskolor. Vi måste, om det hela skall fungera bra, ha en samordning mellan berörda myndigheter. Det är verkligen inte godtagbart som det nu fungerar. Socialstyrelsen och landstingen har ambitioner att förbättra och bygga ut sjukvården, så att den svarar mot de höga krav som ställs. Skall detta kunna ske måste det till en samordning med SÖ, som har att ta ställning till organisationsplaner och lokalprövning för vårdskolor. Det finns exempel på landsting som fått vänta i åratal på besked från SÖ när det gäller organisationsplaner och prövning av lokalbehov för vårdskolor. Så får det helt enkelt inte gå till. Kontakt och samarbete måste komma till stånd mellan olika myndigheter. Det är ett oeftergivligt krav. Vi får inte glömma att det är sjuka och vårdbehövande människor som i sista hand kommer i kläm om det inte finns personal på våra sjukhus och vårdinrättningar. Låt mig sammanfatta: Fler sjuksköterskor måste utbildas. Tillgången på praktikplatser måste ökas, t.ex. inom långtidsvård och öppenvård — överväg även praktik under sommarmånaderna. Fler måste vidareutbildas — på fler platser i landet. Ge dispens från, eller ta bort praktikkravet på sex månader före vidareutbildningen. Vårdlärarutbildningen måste ökas — bristen är stor i dag. Handläggningen av berörda myndigheter vid planering av vårdskolor måste ske snabbt. Samarbete och samordning är helt nödvändiga. Genomförs de här nämnda förslagen är jag säker på att vi kommer att få en väl fungerande sjukvård i framtiden i vårt land.

Herr talman! Herr Fågelsbo talade tidigare i dag om THX-preparatet, och jag tänkte också säga några ord om samma sak. Jag hoppas att inte de av kammarens ledamöter som till äventyrs hörde herr Fågelsbo skall fara illa av att få ytterligare en dos av den här medicinen. Jag hade tillfälle att delta i ett opinionsmöte häromdagen i Stockholm, som var anordnat av Riksföreningen för thymusforskning, dvs. av THX preparatets anhängare och företrädare. Själv har jag inte tidigare haft någon som helst personlig anledning att fundera på preparatets effektivitet, över frågan om THX verkligen är ett läkemedel eller om användningen av det bara är ett uttryck för något slags kvalificerat kvacksalveri — för att nu spetsa till saken. Jag är inte heller särskilt sakkunnig Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt på området. Jag var utskickad som en sorts stand in för en kollega, som man förmodade visste mer om saken. Jag har ändå en viss praktisk, om än rätt begränsad, kunskap om läkemedelshanteringen i vårt land. Och från den utgångspunkten måste jag säga att jag tycker att de regler vi har för läkemedelshanteringen är tämligen tillfredsställande. I de fall jag har haft att göra med har reglerna hanterats med tillbörlig klokskap och tillbörligt omdöme av den ansvariga myndigheten. Det är helt enkelt enligt min mening ganska tryggt att veta att vi numera har en effektiv och rigorös kontroll av vad vi får i oss i form av läkemedel.

Det är ju också den anda som bär upp den vid mötet antagna resolutionen, som varit publicerad i pressen och som jag inte skall föredra här. Jag har, herr talman, själv den uppfattningen att socialstyrelsen har ett mycket starkt stöd för det uttalande man gjorde i ett cirkulär 1974, då man konstaterade att användandet av THX inte stode i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Varför känns det så otillfredsställande att debatten trissats upp till en nivå där veterinärmedicine doktorn Elis Sandberg jämställs med kloka gubbar och gummor från en i stort sett förgången tid? Det är inte bara socialstyrelsen utan också många vetenskapsmän som gjort det. Man har talat om kvacksalveri och menat att Sandberg som forskare är en dilettant. För min del vet jag precis när dessa tveksamma funderingar föddes hos mig. Det var när jag i ett nyhetsprogram i TV hörde att thymusforskning i annan regi än doktor Sandbergs skulle starta här i landet; visserligen med en annan utgångspunkt men ändå med samma syfte som Sandbergs forskning. Naturligtvis har Sandberg inget monopol på kalvbräss, men mycket tyder på att han ändå varit inne på rätt spår. Inte minst utländska uppgifter finns om den saken. Och en viss betydelse har det väl också haft för min bedömning att en känd forskare i TV sammanhanget spontant hade en egen fundering om att Sandberg kanske blivit något illa behandlad av myndigheterna. Jag tror att jag har refererat vederbörande mycket försiktigt. Även om jag inte själv närmare känner någon patient som blivit bättre eller t.o.m. helt frisk efter THX-behandling, kan jag ändå inte bortse ifrån att kvalificerade bedömare säger att så är fallet och att man räknar dem som blivit hjälpta inte i hundratal utan i tusental. Och som jag antydde parentetiskt sägs detta inte bara av sådana som stött på sådana fall. Det finns även etablerade forskare vid ett av våra universitet som har en annan uppfattning än socialstyrelsens experter. I det betänkande från socialutskottet som jag nyss hänsyftade på och som låg till grund för riksdagens beslut förra året att bl.a. en motion till förmån för THX-preparatet inte skulle föranleda någon riksdagens åtgärd finns en dunkel hänvisning till ett uttalande om att socialstyrelsen är beredd att stödja prövningen av naturläkemedel. Låt oss hoppas att denna formulering även innebär att THX-preparatet hör till de saker som prövas. Men, herr talman, jag vill också gärna avslutningsvis säga att jag har kommit fram till uppfattningen att situationen nu rent opinionsmässigt blivit eller håller på att bli sådan att en ny utredning om THX är starkt motiverad. En kommission som är sammansatt inte bara av medicinska experter, utan där man också har lekmannamedverkan, tror jag skulle vara önskvärd, inte därför att experterna inte är skickliga, utan kanske snarare därför att de är för skickliga för att kunna samordna sina synpunkter med de erfarenheter som vanliga människor förvärvat på det här området. Jag tror att en sådan utredning skulle vara till fördel för alla parter i detta sammanhang, och jag tror att det skulle vara bra om man kunde kanalisera opinionsbildningen i något lugnare fåror än dem som de f. n. går i.

Herr talman! Kvinnoåret är slut, men framför oss har vi det kvinnornas utvecklingsårtionde som beslöts av den internationella kvinnokonferensen i Mexico i somras och som nu har rekommenderats av FN:s generalförsamling. Vi har också en världsaktionsplan med handlingslinjer för hur jämställdhetsarbetet skall fullföljas. Det betyder att de problem som aktualiserades under kvinnoåret inte får sjunka i glömska och ” att den diskussion som då startade skall hållas levande också i fortsättningen. Det finns god anledning, herr talman, att även i denna kammare flitigare komma tillbaka till dessa frågor som berör oss alla, män lika väl som kvinnor. Det har inte skett så överväldigande ofta, inte ens under det kvinnoår som nyss avslutats. Men de faktiska förhållandena i vårt land och ute i världen borde öppna ögonen även på dem som fortfarande närmast med en axelryckning vill avfärda förhållandet att kvinnors situation i familj och samhälle, i yrkesliv och politik fortfarande utgör ett problem som måste lösas och som måste lösas av män och kvinnor tillsammans. Vi börjar i dag få fram fakta om de förhållanden varunder kvinnor lever och arbetar. Det är inte en dag för tidigt. Vi har i Sverige en begynnande kvinnoforskning. Detsamma är fallet i vissa andra utvecklade länder. Men mängder av länder saknar fortfarande varje möjlighet till en vetenskapligt underbyggd dokumentation om kvinnors förhållanden. Därmed saknas också ett viktigt arbets och argumentmaterial för alla —- kvinnor som män -— vilka vill främja jämställdhet och rättvisa i sam debatt Allmänpolitisk debatt hället. Ett av de viktigaste besluten vid kvinnokonferensen gällde också upprättandet av ett internationellt institut för forskning och utbildning i kvinnofrågor. Nu har FN:s generalförsamling fattat beslut därom. En from önskan är att tillräckliga medel skall finnas för att institutet snarast skall bli verklighet. För Sveriges del bör det vara självklart att bidra till förverkligandet av detta institut. Vi har kommit en bit på väg i vårt land, men sedd i historiskt perspektiv har utvecklingen gått långsamt, och fortfarande återstår mycket. Man kan fråga: Hurdan är kvinnornas situation i dagens arbetsliv och inom de fackliga organisationer som vill tillvarata de anställdas intressen? Den senaste undersökning som lagts fram och som gällt de deltidsanställdas villkor blottar i många fall skrämmande förhållanden. För majoriteten deltidsanställda kvinnor — och de är i dag 600 000 — är deltidsarbete något som de varken kan leva på eller försörja eventuella barn på. Genom manssamhällets utformning och genom att de problem som rör familjernas förhållande till arbetslivet försummats har deltidsarbetet blivit ett slags räddningsplanka för kvinnorna att klara sin dubbla roll i hem och yrke. Nu är deltidsarbetet i och för sig en positiv företeelse. Vi behöver alla ha tillgång till deltidsarbete under vissa perioder i vårt liv — för möjlighet till studier, när barnen är små eller när åldern kommer och krafterna avtar — men de förhållanden som i dag styr kvinnor till deltidsarbete kan inte accepteras. De gör det många gånger möjligt att hänsynslöst utnyttja kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnor som arbetar deltid bidrar också ofta till att en man kan arbeta heltid på de villkor som arbetsmarknaden i dag ställer men som kvinnor inte kan svara mot, om de samtidigt skall klara hem, hushåll och barn. Det är länge sedan vi i Centerns kvinnoförbund krävde ett barn och familjevänligt arbetsliv. Det kravet står alltjämt fast, för ännu är vi långt från dess uppfyllande. Till detta krav har vi lagt ännu ett som fördes fram i samband med kvinnoåret, nämligen ”delat ansvar i hemmet”. Ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, så att man erkänner människors rätt till både arbete och familjeliv, och ändrade förhållanden i hemmet, så att makar delar på ansvaret även när det gäller vardagens alla rutinsysslor, utgör grundläggande förutsättningar för att män och kvinnor skall kunna fungera både i yrkesliv och i familj. Herr talman! I ett barnvänligt arbetsliv ingår också tillräckligt antal deltidstjänster — men tjänster under trygga och ordnade anställningsförhållanden, med ordentlig betalning, med del i samhällets sociala förmåner och därtill spridda till olika områden av arbetslivet. I dag är dessa tjänster i huvudsak att finna inom ett fåtal yrken — ofta typiska låglöneyrken, yrken utan social status och yrken som aldrig en man skulle kunna tänka sig att välja. Betänkligt är också att endast ca hälften, 51 ”., av de deltidsarbetande, vilka praktiskt taget alla är kvinnor, är fackligt organiserade. Här finns plats för insatser som leder till rättvisa och balans, till en verklig jämställdhet mellan man och kvinna. Undersökningen av de deltidsarbetandes villkor visar klart den bristande regionala balans som råder i fråga om kvinnors sysselsättning. Kvinnor i des.k. storstadsområdena, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö, har betydligt högre sysselsättningsgrad än kvinnor i övrigt i landet. Andelen heltidsarbetande är också större i de nämnda områdena. I Stockholm är antalet heltidsarbetande kvinnor 40 ", mot endast 25 ". i vårt lands glesbygder. Bakom detta förhållande finns skilda orsaker. Man kan nämna dåligt utbyggd barntillsyn och kommunikationssvårigheter för kvinnor som bor i glesbygd och som kanske därtill saknar körkort, men det verkligt grundläggande skälet är bristande arbetsmöjligheter. Inom regionalpolitiken har man hittills tänkt mycket litet på kvinnorna. Här behövs i fortsättningen insatser av en helt annan omfattning. Att dra upp riktlinjer för en regional sysselsättningspolitik med tonvikt på kvinnornas arbetsbehov — inte mindre än 84 000 deltidsanställda vuxna kvinnor vill enligt utredningen ha mera arbete — vore en långsiktig arbetsuppgift, som lämpligen kunde anförtros den parlamentariska jämställdhetskommitté som höstriksdagen beslutat om. En snabb ökning har skett av antalet kvinnor ute på arbetsmarknaden under de senaste åren, från 1970 till 1974 med inte mindre än 128 000 kvinnor. Kvinnorna svarade därtill för hela den sysselsättningsökning som skedde under denna tid. Kvinnorna utgör alltså i dag en betydande del av arbetskraften. Ändå föreligger stora skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsförhållanden. Här finns ett av de verkligt stora jämställdhetsproblem som vi har att lösa. Jag vill i detta sammanhang erinra om en annan aktionsplan som — vid sidan av den världsaktionsplan för jämställdhet som antogs i Mexico —- bör ägnas betydligt större uppmärksamhet än vad hittills skett. Jag syftar på den deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling som antogs vid 1975 års konferens med Internationella arbetsorganisationen. Den har kommit något i skymundan för Mexicoplanen, men det är viktigt både att vi tar del av dess innehåll och att vi införlivar detta med våra jämställdhetssträvanden. I denna deklaration sägs klart att kvinnornas problem i arbetslivet endast kan angripas och lösas inom samma allmänna ram av ekonomisk och social utveckling som männens problem. Vidare heter det att alla arbetstagare skall vara jämställda i fråga om möjligheter och behandling. Alla former av diskriminering på grund av kön som förnekar eller begränsar denna jämställdhet är oacceptabla och måste undanröjas. I artikel 8 sägs också: ”Ingen diskriminering mot kvinnliga arbetstagare skall förekomma på grund av havandeskap och barnsbörd.” Det framhålles att dessa kvinnor skall ha rätt att återgå till sin anställning utan förlust av förvärvade rättigheter. Planen betonar att moderskapet är en samhällelig funktion. Detta är en uppfattning som ännu långtifrån slagit igenom i våra högt utpräglade industriländer, där kvinnor snart sagt dagligen diskrimineras vid anställning — och det gäller alla nivåer. ”Vi kan inte ha kvinnor. Rätt vad det är gifter de sig och får barn.” Det är en vanlig kommentar. Den i ILO-planen uttalade uppfattningen bör vara naturlig i ett samhälle Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt med barnvänligt arbetsliv. Kvinnor får inte vara handikappade på arbetsmarknaden därför att naturen har tilldelat dem uppgiften att genom barnafödande svara för samhällets förnyelse och bestånd. Herr talman! Våra jämställdhetssträvanden får inte stanna vid våra egna gränser. Kvinnornas utvecklingsårtionde skall genomföras och få effekt också i u-länder, där kvinnor ofta av hävd haft en undanskymd ställning och där deras möjligheter att påverka samhällsutvecklingen är betydligt sämre än våra. Svenskt utvecklingsarbete måste kraftigt inriktas på att få med kvinnorna i utvecklingen. Detta måste ske redan när ett biståndsprojekt diskuteras och planeras. Viktigt är också att kvinnornas egna jämställdhetssträvanden stöttas under — en verklig hjälp till självhjälp. Det kan ske t.ex. genom ett direkt bistånd för att bygga upp och utveckla kvinnoorganisationer. I Världsaktionsplanens mom. 8 betonas utvecklandet av sådana organisationer. De kan dels tjänstgöra som kvinnornas egna språkrör, dels förmedla sådana praktiska kunskaper till kvinnor som är en viktig hjälp i arbetet på att förbättra kvinnornas ställning och öka deras inflytande i samhället. Bidrag bör också kunna förmedlas till sådana internationella organisationer som i sin verksamhet söker hjälpa u-ländernas kvinnor att bilda egna föreningar. Samarbete med lokala kvinnoorganisationer, där sådana finns, bör beaktas i svenskt biståndsarbete. Det är en god väg att komma i direkt kontakt med s.k. gräsrötter och deras elementära behov. Till sist en liten ögonblicksbild från vårt eget högt utvecklade land. Just när kvinnoåret gick mot sitt slut fick jag ett par påkostade broschyrer mig tillsända. Där presenterade sig ett av våra stora verk, arbetarskyddsverket, i fyrfärg och med bilder. Kvinnor skymtade på arbetslivsbilderna, men bland uppräknade högre funktionärer och befattningshavare fanns bara sju kvinnor bland hundratalet män. Och i verkets styrelse ingen enda kvinna! Ändå har, som jag nämnde, kvinnorna stått för hela sysselsättningsökningen under 1970-talets första år. Detta och mycket annat som åter och åter möter i vårt samhälle gör det nödvändigt, herr talman, att vi också i denna kammare ägnar mera tid och intresse åt jämställdhetsfrågorna. I själva verket står vi i dag på tröskeln till ett nytt skede i mänsklighetens långa historia, ett skede då förhoppningsvis kvinnorna skall erkännas som fullgoda och med männen jämbördiga människor.

Herr talman! En våg av våldsbrottslighet har dragit fram över vårt land de senaste dygnen. Vad som hänt visar ingen direkt ny trend i vad gäller den grövre brottsligheten, utan det är en fortsättning på ett redan känt faktum — att vi har en stor brottslighet i detta land. Den kan jämföras med en varböld. Ibland går det hål på varbölden — det blir ett öppet sår. De senaste dygnen har visat besked om detta. Inget land och inget politiskt system är befriat från brottslighet. Det är tydligen bara tidningen Norrskensflamman som tror det. Jag lyssnade på tidningskrönikan i går morse, och då sade man som något självklart att i ett socialistiskt system — i ett kommunistiskt system — finns det mycket litet brottslighet. Men vi vet ju att så inte är förhållandet.

Herr talman! Jag skall också be att få göra ett inlägg i den alkoholpolitiska frågan. Jag skall hålla mig till ett begränsat område, nämligen åldersgränsen för inköp. Vi kommer snart att få ta ställning till ett förslag till alkoholpolitik. Jag har tidigare uttryckt att jag hoppas att vi nu verkligen får en alkoholpolitik värd namnet. Vi har en lång och utförlig utredning bakom oss. Nu har remissvaren kommit in, och enligt den förteckning vi fått har vi en proposition att vänta så tidigt som den 29 mars. Jag skall bara ta upp frågan om inköpsåldern. Det finns annars mycket att säga, men det skall jag lämna därhän tills vi har propositionen på bordet. Alkoholpolitiska utredningens majoritet — bara två av utredningens ledamöter har reserverat sig på denna punkt — har föreslagit att inköpsåldern även i fortsättningen skulle vara 20 år, trots att myndighetsåldern gått ned till 18 år. Många menar att detta är inkonsekvent; det ena måste följa det andra. Nu har det inte varit så i en del andra fall, men det är klart att det är svårt att gendriva påståendet att det finns en logik i detta. Det är så mycket man får göra när man är myndig. Varför skulle man då inte också få inköpa sprit på systembolaget? Men som i så många debatt Allmänpolitisk debatt andra fall är det här en fråga om avvägning mellan olika synpunkter och risker. Vilka faktorer är det till sist som väger tyngst? Jag sade att det bara var två ledamöter av alkoholpolitiska utredningen som reserverade sig på denna punkt. Det var riksdagsledamoten från moderaterna Alf Wennerfors och byråchefen Arne Hillbo, som f. ö. reserverat sig på många punkter i alkoholpolitiska utredningen. Det måste, menar jag, vara mycket starka motiv som fått de andra sju att stanna för 20-årsgränsen. Vi känner en del av dem som följde den linjen: Astrid Bergegren, som varit riksdagsledamot under många år, Sigurd Lindholm, som var ordförande för utredningen och förutvarande statsråd, och Rune Hermansson, som också är välkänd, för att nu nämna tre av utredningens ledamöter. Jag tror, herr talman, att jag gör bäst i att citera vad utredningen sagt på denna punkt. Man säger: ”Det finns f. n. på flera områden regler där åldersgränserna inte följer myndighetsåldern. Här må erinras om att man på det trafikpolitiska området funnit anledning att fastställa en rad skilda åldersgränser för rätt att föra olika slags fordon m.m. Likaså anses t.ex. åldersgränserna inom området för brottsbalkspåföljderna inte böra påverkas av ändringar i myndighetsåldern.

”Följande alkoholpolitiska aspekter kan anläggas. Alkoholpolitikens uttryckliga strävan när det gäller ungdomen är att någon konsumtion av betydelse inte skall förekomma. De unga torde framför allt komma över alkohol genom att äldre kamrater köper åt dem. Det förhåller sig säkerligen så att 18-åringar generellt sett har en betydligt yngre umgängeskrets än 20-åringar. En sänkning av inköpsåldern skulle därmed medföra en starkt ökad åtkomlighet av alkohol i känsliga åldrar och skulle dessutom kunna uppfattas som en opinionsyttring från samhället. De alkoholpolitiska riskerna måste därför bedömas som allvarliga.” Vad man i själva verket säger är att åldersgränserna kommer att gå ned en bit under 18-årsgränsen, dvs. till 16-17 år. Till slut sammanfattar man: ”APU har funnit att övervägande skäl talar för att inköpsåldern för starka alkoholdrycker, trots ändringen av myndighetsåldern, behålls oförändrad. Inte heller inköpsåldern för mellanöl bör ändras.” Motiven för alkoholpolitiska utredningen är alltså klara. Målet är att hålla ungdomsåren utanför spritkonsumtion av någon betydelse. Den inställningen har varit vägledande. En vetenskaplig undersökning från en delstat i Canada som redovisades i slutet av 1974 är nog så intressant i detta sammanhang. Åldersgränsen för inköp sänktes där 1971 från 21 till 18 år. Man gjorde alltså där som en del vill göra här. Bland manliga bilförare var utslaget enormt när det relaterades till alkoholpåverkan. Jag har här några siffror som kom fram vid denna undersökning. I åldrarna 16-17 år ökade antalet olyckor med 162 ". efter ändringen. För 18-åringarna — då hade man alltså kommit upp till den gräns som gällde — var ökningen 339 "., för 19-åringarna 346 "> och för 20-åringarna 256 ".. Jag tror att dessa siffror talar för sig själva. Vad jag vill säga med detta inlägg är bara att vi som riksdagsledamöter måste tänka igenom denna fråga och ta del av de undersökningar som har gjorts. Remissinstanserna är naturligtvis delade i denna fråga. Men man kanske skall lägga märke till att de som står problemen närmast i sitt arbete, skol och socialmyndigheterna, sluter upp kring 20-årsgränsen. För min del måste valet också bli 20 år. Jag har, herr talman, redan nu velat redovisa min inställning i den frågan. Man åberopar att det är logiskt att inköpsåldern skall följa myndighetsåldern. Den logiken skulle komma att kosta oss för mycket socialt och ekonomiskt, och det har vi inte råd med. Om vi inför 18-årsgränsen ser jag också framför mig en ny mellanölsdebatt. Man kommer framöver att anklaga riksdagen för att den inte tog det sociala ansvar som den bör ta. Jag tror man kan säga att frågan om åldersgränserna för inköp av alkohol i systembolagsbutikerna är betydligt allvarligare än mellanölsfrågan, hur viktig den än har ansetts vara.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten tar vi gruppvis upp olika samhällsområden, med variationer. I går kväll berörde herr Westberg i Ljusdal under rubriken Arbetsmarknads och regionalpolitik i större delen av sitt anförande nykterhets och alkoholproblemen. Han kom då också in på den undersökning angående skolungdomens alkoholvanor som skoldirektionen i Stockholm publicerade i slutet av år 1975. Siffrorna i den rapporten är mycket alarmerande. Sedan 1967 har antalet elever som varit kraftigt berusade fördubblats. Bruket av starkare alkoholdrycker har blivit vanligare. Direktionen var förvånad över hur lätt tonåringar kommer över alkohol. Det är jag också. Alkoholpolitikens syfte måste vara att begränsa konsumtionen och därmed hålla antalet alkoholskadade på en så låg nivå som möjligt. Att hålla ungdomsåren fria från alkohol är oerhört angeläget från såväl medicinsk och social som ekonomisk synpunkt. Allmänpolitisk debatt debatt vårdas för konsekvenser av alkoholbruk. I en undersökning som för några år sedan gjordes vid Serafimerlasarettet i Stockholm var motsvarande siffra var fjärde säng. Vi måste medverka till att skapa ett samhälle där alkoholbruket bland de unga ersätts av en positiv fritid. För att klara det måste vi komplettera de positiva insatserna i forskning, undervisning och information med åtgärder som kan uppfattas som negativa, dvs. i det här fallet restriktioner som omgärdar alkoholbruket. En princip som vi allvarligt måste slå vakt om och ytterligare betona är att det privata vinstintresset i alkoholhanteringen elimineras. Det är därför positivt att den alkoholpolitiska utredningen har föreslagit ett förbud för bryggeriindustrin och andra med ekonomiska intressen i alkoholhanteringen att satsa pengar i pubar, diskotek och liknande. Men ett sådant förbud måste kompletteras med en satsning på folkrörelserna och andra som är beredda att erbjuda främst ungdomen alkoholfria miljöer. Ungdomens fritidsmiljöer måste förbättras. Den kommersiella prägeln på ungdomens nöjes och fritidsliv är oroväckande. Direkt förkastligt anser jag det vara att alkoholen används som ett effektivt konkurrensmedel. Här måste vi sätta in styrmekanismer, som på olika sätt främjar tillkomsten av alkoholfria miljöer och som möjliggör driften av redan befintliga sådana. Den alkoholpolitiska utredningen har också föreslagit en försöksverksamhet för att få tillbaka publiken till folkrörelselokalerna. Det är ett bra förslag, men vi måste gå längre. Alkoholfria restauranger, hotell och motell måste — utan inkomster från alkoholhanteringen — kunna konkurrera på lika villkor. Det är ju väsentligt både ur nykterhetsrörelsesynpunkt och ur folkrörelsesynpunkt. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om den absolutistiska nykterhetsrörelsen och dess verksamhet. Helt klart är dock att länder med en stark nykterhetsrörelse har förhållandevis låg alkoholkonsumtion och därmed färre antal alkoholskadade än länder som saknar en stark nykterhetsrörelse. Vi måste hålla i minnet att den svenska nykterhetsrörelsen och folkrörelserna i allmänhet tar på sig många av de arbetsuppgifter som i andra länder åvilar statsmakten. Men eftersom vi i olika sammanhang försöker finna vägar för ett ökat samhällsengagemang via folkrörelserna skall naturligtvis nykterhetsrörelsen inkluderas i detta och ges ekonomiskt stöd som medger att dess verksamhet kan expandera och då inte minst arbetet för alkoholfria miljöer. Tyvärr är det inte så enkelt att anledningen till nykterhetsrörelsens medlemsmässiga tillbakagång enbart är att söka i nykterhetsrörelsens egen verksamhet eller — som man säger ibland när man vill spetsa till det — brist på verksamhet. De senaste årtiondenas alkoholpolitik har medfört en ökad alkoholkonsumtion främst bland den yngre generationen. Alkoholkulturens utbredning har naturligtvis försvårat nykterhetsrörelsens rekrytering, och jag vågar säga att många andra folkrörelser har haft samma problem. Vi vet genom erfarenheter från vårt eget land och genom internationella undersökningar att om man sänker inköpsåldern för alkohol försämras nykterhetsläget allvarligt. Evert Svensson hänvisade till Canadaundersökningen, och jag ber att få instämma. Men vi vet också att ungdomsfylleriet i vårt land ökade med nästan 100 ". under åren 1954-1956, då inköpsåldern i praktiken sänktes från 25 till 21 år. Trots att 15-17-åringar då lika litet som nu fick köpa alkohol ökade fylleriet i denna ungdomsgrupp med 120 "6. De siffror som jag nu nämnt och de som herr Svensson nämnde kan det vara av värde att fundera över i en tid då trafiksäkerhetsverket via sina undersökningar kommit fram till att trafiknykterhetsbrott i vårt land förekommer vid ca tre miljoner tillfällen per år. Kravet från olika håll att inköpsåldern för alkohol skall anpassas till myndighetsåldern måste avvisas. Vi har helt enkelt inte råd att ytterligare försämra de ungas situation. Detta får inte uppfattas som något slags njugghet mot de unga människorna utan tas för vad det är, nämligen en ärlig strävan att ge de unga en positiv start i livet. Men låt oss också förhindra alkoholreklamen.

I januari 1976 beslutade Pripps bryggerier att gå ut med ett tävlingserbjudande till återförsäljare av mellanöl i Norrköpingsregionen, Mälardalen, Östergötland och norra Småland. Erbjudandet gällde gratisresor till England för de försäljare som beställde ölpartier på minst 75 000 burkar mellanöl. Metoden hade granskats av Pripps jurister, som funnit att detta inte kolliderade med det nya lagförslaget om förbud mot mutor. Efter kritik i pressen tog företaget konsekvenserna och drog frivilligt in kampanjen omkring den 25 januari i år. Från Pripps sida framhöll man dock, att liknande metoder förekommer inom stora delar av näringslivet, och man säger sig också veta att konkurrenterna tillämpar likartade metoder. Jag tycker vi måste vara observanta emot den här formen av reklamkampanj som bryggerinäringen så envist försöker hålla vid liv. Jag tror att vi måste satsa på folkrörelserna. Vi måste främja en bred undervisning, skapa än bättre information i alkoholfrågan. Jag hoppas att radio och TV och övriga massmedia solidariskt ställer upp i en sådan information. Vi måste naturligtvis också skapa ett organ som följer utvecklingen och som snabbt kan vidta korrigerande och stimulerande åtgärder för att hålla ungdomsåren fria från alkohol.

Herr talman! Skola och undervisning, både lägre och högre, är så väsentliga ting att allmänintresse spontant knyts till vad som händer där. Det visar exempelvis skoldebatten om SIA-utredningen i höstas. Den debatten rörde mest de organisatoriska formerna i skolan. Stort intresse Allmänpolitisk debatt 75 debatt visades även för möjligheterna till decentralisering av beslutsfunktionerna i skolan, vilka starkt präglats av centralism. Centralbyråkratin har berövat skolstyrelserna många möjligheter till lokala initiativ. Det är helt nödvändigt att både elever och lärare får en bättre skolmiljö. Skolvardagen får inte bli en individernas stressande kamp med varandra. Kan vi alltså förhoppningsvis se fram emot en grundskola med bättre organisation och miljö? Nästa angelägna fråga blir: Vad gör vi för att få en bättre och tidsenligare läroplan? Den frågan mötte jag många gånger under höstens debatt. Centern framförde redan vid antagandet av grundskolans läroplan 1969 angelägenheten av att få in mera praktiska moment i undervisningen. För många elever kan en praktisk sysselsättning vara den bästa inlärningsformen. Det har visat sig att vi fått rätt om Lgr 69. Många elevers intresse för skolarbete försvinner om de inte kan lyckas inom några ämnen. Ingen människa, inom vilket gebit det vara må, kan trivas om hon misslyckas i allt hon får sig förelagt. Många elevers skoltrötthet motverkas helt säkert av mera praktiska inlärningsformer. I riksdagen fortsatte vi vår kritik mot läroplanen, och i ett par centermotioner begärdes bättre balans mellan teoretisk och praktisk undervisning i grundskolan. Vi fick även riksdagens bifall till detta. Men trots riksdagens skrivelse till regeringen i frågan har hittills inget av vad motionärerna begärde förmärkts. Centern föreslår därför i en partimotion i år en viss översyn av grundskolans läroplan. Dels vill vi fullfölja vad jag här sagt om praktiken, kontakten med arbetslivet osv., och dels vill vi förbättra kunskapsinhämtandet i basämnena, som svenska och matematik, vilket är nödvändigt. Pressdebatten om de s.k. funktionellanalfabeterna ger en skev bild av verkliga förhållandet. Dock är det uppenbart att genomsnittskunskaperna i svenska behöver förbättras. Även om endast 12-15 ", av 9-orna ligger under genomsnittsnivån av klass 6 i läsförståelse, kan en bättring behövas. Vid ett svenskt test bland värnpliktiga stavades ordet människor korrekt endast av hälften av de testade. Man har gjort likartade tester i matematik, och inte heller de har givit särskilt uppmuntrande resultat. Vi har från de olika partierna framfört förslag om undervisningsstödjande åtgärder i skolan. Därvid har vi också anmärkt på att regeringen använder vissa äskade medel på ett för skolan alltför njuggt sätt. Jag tänker då på det s.k. SÅS-anslaget för särskilda stödåtgärder på skolområdet. Ursprungligen begärdes detta anslag av lärarförbunden. Dessa framhöll att det fanns god tillgång på lärare, varför ett resursanslag till särskilda åtgärder borde kunna beviljas. Utbildningsministern hörsammade detta, och de första 15 miljonerna ställdes till förfogande. Erfarenheten av de stödåtgärder som sattes in ute i kommunerna blev verkligen positiv. Utrop som ”detta var det bästa som hänt skolan!” hördes från många håll. SÖ begärde därför i fjol 60 milj.kr. för samma ändamål, men regeringsförslaget stannade vid endast 30 milj.kr. Mittenpartierna föreslog i en gemensam partimotion 50 milj.kr. Moderaterna begärde inte några pengar, men uttalade sig förhoppningsfullt om framtida anslag. När höstlöven föll samma år begärde utbildningsministern ytterligare 9 milj.kr. i anslag, men mittenpartierna höll fast vid sin ursprungliga summa, och i båda dessa riksdagsbehandlingar stöddes vi även av vpk. Herr talman! Till vår glädje kan vi nu konstatera att den aktuella anslagssumman i årets budgetproposition har stigit just till 50 milj.kr. Vi biträder därför livligt detta äskande, samtidigt som vi förutsätter att pengarna skall ingå i de större anslag för en bättre undervisning som SIA-propositionen kommer att innehålla. Jag hoppas också, herr talman, att anslaget för särskilda stödåtgärder på skolområdet knytes till prisutvecklingen så att det inte urholkas av inflationen. Den 1 juli 1971 började den nya gymnasieskolan, omfattande de tre utbildningsvägarna yrkesskola, fackskola samt 3 och 4-åriga gymnasielinjer. I stort sett har den utbildningspolitiska satsningen inneburit att intresset ökat för en kortare utbildningsgång mot ett bestämt yrke. Under 1960-talet gick en mycket kraftig studerandeström till de akademiska yrkena. Därvid upplevde många besvikelsen över att inte få ett arbete inom det yrkesområde man tänkt sig. I dag är situationen den att de studerande inom gymnasieskolan undviker de teoretiska linjerna, och att man inom högskolan söker sig till de kortare yrkesinriktade kurserna. Endast var tredje studerande vid universiteten läser för att nå fram till en examen. Förr hade de flesta en fil. kand.-examen som mål, men detta är inte fallet i dag. Även om de akademiska studiegångarna i vissa fall var överfrekventerade verkar det nu som om utvecklingen svängt för starkt mot yrkesinriktade studiegångar. Särskilt de naturvetenskapliga och tekniska linjerna har alltför få elever. Detta kommer säkerligen att innebära en otillräcklig rekrytering till näringslivet och till forskningen på de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Observera att nedgången här drabbar hela skolsystemet! Centerpartiet har pekat på detta problem i partimotionen om grundskolans läroplan. Vi har vidare på förslag av vår utbildningskommitté begärt en parlamentarisk utredning om gymnasieskolans inriktning och arbetsformer. Där understryker vi just angelägenheten av en större elevrekrytering till naturvetenskapliga och tekniska linjer. Det är välbekant att N och T-linjerna fordrar en större arbetsinsats av eleverna, vilket gör att många hellre väljer andra utbildningsvägar. Studiepressen är nog också för hård i dessa ämnen. I dag skall en gymnasist klara den mycket krävande fysikkursen på nästan halva lektionstiden mot förr — detta nämnt som ett exempel. Många hoppar av med motiveringen att de inte klarar en så pressande studiegång. Endast omkring två tredjedelar av eleverna fullföljer studierna. Ett annat bevis på nödvändigheten av en översyn av gällande studiegångar är att ca 20 ". av de studerande i gymnasieskolan inte genomgår debatt Allmänpolitisk debatt den påbörjade utbildningen. Denna stora drop out-frekvens kan även bero på att många inte kommer in på den linje de sökt till i första hand. Deras studiemotivering blir därför ibland inte den bästa. Intagningen till gymnasieskolans olika linjer bör också bli föremål för en översyn. Sökande till gymnasielinjer vilka skaffat sig exempelvis ett års praktik kan ändå i meriteringshänseende inte göra sig gällande på grund av praktikarbetets låga betygspoäng. Den situationen gäller på exempelvis jordbrukslinjerna och vårdlinjerna. Det finns alltså starka skäl för den nu sittande betygsutredningen att lägga fram bättre förslag härvidlag. Centerns ungdomsförbund har gjort en enkät bland gymnasieeleverna. Där framgick bl.a. att en överväldigande majoritet önskade en övergång till ett treterminssystem. En reformering behövs på så sätt att eleverna bör få möjlighet till en praktiktermin. Många elever har svårigheter att finna praktisk sysselsättning under ferierna. Det bör därför undersökas vilka förutsättningar som finns att dela upp skolåret i tre terminer, därav en praktikperiod. Jag tror att gymnasieskolan i huvudsak är i behov av den här omtalade översynen — inte minst med tanke på att omkring år 1980 kommer det att finnas 16 000-18 000 fler 16-åringar än i dag. En ökande kader måste alltså beredas plats i våra gymnasieskolor. Herr talman! Jag vill sluta med att påpeka — inför de nya beslut som nu skall fattas om våra skolor — att verkställigheten och effektueringen av de besluten måste ske under samverkan med skolans personal, elever och deras föräldrar och målsmän. Det är just de nära berörda, de i skolans vardag arbetande, som bäst vet hur en god skola och dess undervisning fungerar.

Herr talman! Det finns i huvudsak två metoder att nå balans mellan samhällets vårdbehov och vårdresurser. Den ena är att bygga ut resurserna och den andra är att minska behovet av vård. Båda metoderna måste användas parallellt, men i ett läge då kostnaderna för vårdsektorn tar en allt större del av våra samlade resurser måste allt större uppmärksamhet ägnas våra möjligheter att pressa ned det totala vårdbehovet. Vill vi göra det, måste vi se oss omkring och ställa frågan: Vad är det som orsakar de många sjukdomsfallen och olyckorna under arbete och fritid och i trafiken? Vad är det som utlöser våldsbrott och kriminalitet? Allt detta som sätter i gång strömmen av vårdbehövande till våra sjukhus, ungdomsvårdsskolor och kriminalvårdsanstalter.

Därför måste samhället ta itu med alla dessa företeelser och söka rätta till missförhållanden. Vi måste gå in och så tidigt som möjligt försöka bryta den orsakskedja som leder fram till ett vårdfall och personliga tragedier. Det är billigare att förebygga en skada än att reparera den. Det gäller både maskiner och människor. Men för människornas del tillkommer andra och större värden än pengar. Människorna måste skyddas för olyckor, sorg och elände. I den uppräkning av skadefaktorer jag hittills gjort har jag utelämnat en som otvivelaktigt tillhör de allra svåraste, nämligen alkoholen. Den senaste veckohelgen har givit exempel på svåra våldsbrott, där alkoholen har varit den utlösande faktorn. Den 19-åriga flickan i Västerås som dödade en för henne okänd jämnårig flicka med en morakniv och den värnpliktiga 23-åringen som med en kulsprutepistol sköt ihjäl två personer på ett diskotek i Göteborg var båda enligt tidningsuppgifterna kraftigt berusade. I båda fallen kan en mängd olyckliga omständigheter ligga bakom tragedierna. Tämligen säkert är dock att dessa förfärliga händelser inte skulle ha inträffat utan alkoholpåverkan. Morden i Göteborg och Västerås, polismordet i Stockholm och mordet på E 4:an i Huddinge har väckt sorg och förstämning hos hela svenska folket. Men jag hoppas att vi blir förskonade från folkstormar mot olyckliga unga människor. Den fråga som jag tycker att vi bör ställa och som jag vill framföra här i kammaren, herr talman, har följande lydelse: Varför blir det inga folkstormar mot alkoholen? Dess roll som skadefaktor i vårt samhälle är vid det här laget tämligen klart redovisad. Kostnaderna i pengar och mänsklig olycka kan knappast mätas. Och vi vet att alkoholskadorna ökar. Mellan 35 och 50 ".» av alla som söker vård vid sjukhusens akutmottagningar har alkoholproblem eller akuta alkoholförgiftningar. Frånvaron i arbetslivet är tre gånger högre bland alkoholförbrukare än bland andra. En tredjedel av dödsolyckorna i trafiken och hälften av drunkningsolyckorna har samband med alkohol. Ökningen av våldsbrotten är en direkt parallell med den totala ökningen av alkoholkonsumtionen. Antalet brott som begåtts under alkoholpåverkan tre till fyradubblades under 1960-talet. Alkoholbruket tränger allt längre ner i åldrarna, och genomsnittskonsumtionen per konsumtionstillfälle har ökat avsevärt i åldersgruppen 17-22 år. Resultatet av denna utveckling är att vi f. n. har mellan 200 000 och 300 000 alkoholskadade människor i vårt land. Samhällets kostnader för vård och produktionsbortfall uppgår till miljardbelopp. debatt Allmänpolitisk debatt Vi kan, herr talman, från folkpartiets sida inte förhålla oss overksamma inför den utveckling jag nu talat om. Det alkoholpolitiska program som folkpartiet antog vid sitt landsmöte i höstas innehåller en rad förslag till åtgärder. Programmet utgör samtidigt ett klart ställningstagande på de viktigaste punkterna i alkoholpolitiska utredningens betänkande. Utredningen säger att alkoholpolitikens huvudmål skall vara att åstadkomma återhållsamma alkoholvanor. Folkpartiet tycker inte att det räcker. Vi säger att målet skall vara en minskad alkoholkonsumtion. Reservanterna i utredningen, förre IOGT-NTO-chefen Olof Burman och folkpartirepresentanten Olaus Nyberg, vill ha en 20-procentig minskning fram till 1985. Men vi från folkpartiet vill också ha ett delmål för den närmaste femårsperioden. Om inte den önskade konsumtionsminskningen uppnås, vill vi ha skärpta alkoholpolitiska insatser. Åldersgränsen 20 år för alkoholinköp på systembolaget, som har berörts något tidigare i debatten, bör bibehållas. Vi vill ha bort skatten på lättöl. Men skatten på alkohol bör höjas och utformas så att alkoholens realpris inte blir lägre. Vi anser att sociala synpunkter bör vara helt vägledande i alkoholpolitiken och att ansvaret för denna därför bör överföras från riksskatteverket till socialstyrelsen. Alkoholhalten i mellanölet bör sänkas från 3,6 till 3,0 ".. Vi vill ha förbud för reklam för mellanöl och starkare drycker. Polisen bör få rätt till rutinmässig kontroll av bilförares nykterhet. Slutligen vill jag nämna stödet till de ideella organisationernas upplysnings och vårdinsatser. Det jag nu nämnt är några av de viktigaste punkterna i folkpartiets alkoholpolitiska program, beslutat vid partiets landsmöte och redovisat i en partimotion till årets riksmöte. När propositionen om alkoholpolitiken senare i år kommer på riksdagens bord kommer folkpartiet att utforma mera detaljerade förslag i enlighet med programmets riktlinjer. När det gäller upplysningsarbete och information intar nykterhetsorganisationerna en nyckelposition. De samlar skaror av människor till frivilligt och oavlönat arbete för att sprida kunskap om alkoholens roll i det moderna samhället. De samlar ungdom till en värdefull gemenskap i alkoholfria miljöer. Vad beträffar vårdinsatser har de kristna samfunden och andra frivilliga organisationer ofta varit föregångare när det gällt att erbjuda utslagna människor personlig omvårdnad och mänsklig värme. Och Levi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet är ett annat exempel, där man genom öppna dörrar söker kontakt med utslagna män niskor i syfte att ge dem en ny start i en ny miljö. Regeringens proposition om alkoholpolitiken har utlovats till i slutet av mars. I den intensiva debatt som pågått i samband med remissbehandlingen av APU:s betänkande är det bara folkpartiet som har lämnat besked om sin syn på utredningens förslag. Från övriga partier har det varit tämligen tyst. Inför de viktiga alkoholpolitiska beslut som riksdagen skall fatta nu i vår hade man nog väntat sig att partierna vid sina kongresser skulle ha ägnat frågan en något större uppmärksamhet. Jag lyssnade med intresse till herr Jadestigs anförande för en stund sedan i hopp om att där skulle komma några klarlägganden beträffande det socialdemokratiska partiets inställning till APU:s olika förslag, men jag kunde inte finna några sådana klarlägganden. I det socialdemokratiska partiprogrammet finns ett avsnitt om alkoholpolitiken. Det har elva punkter enligt den upplaga som jag har fått i händerna. Men såvitt jag kan förstå saknas en programpunkt, nämligen den som man beslutade om vid 1975 års partikongress. Ändå står det på titelbladet klart och tydligt att programmet är fastställt vid 1975 års kongress. Jag hade hoppats att vi här i debatten skulle kunna få klarhet i varför den vid kongressen beslutade målsättningen — en systembutik i varje kommun — fattas. Är det ett förbiseende vid tryckningen eller vill partiet mörklägga det beslut som kongressen fattade? Jag tycker det är rimligt att vi får besked i den här debatten. Kommer regeringen att följa upp kongressens beslut? Frågan är särskilt allvarlig därför att det föreligger motionsyrkanden från moderathåll som går i samma riktning. Socialdemokraternas riksdagsgrupp har alltså möjlighet att i samarbete med moderaterna genomföra kongressens önskemål och förorda en systembutik i varje kommun. Slutligen vill jag, herr talman, peka på den avgörande skillnaden mellan socialdemokraternas alkoholpolitiska program och folkpartiets. Vi vet att det finns ett klart samband mellan de tre faktorerna åtkomlighet, totalförbrukning och alkoholskador. Detta samband är så klart dokumenterat i en rad undersökningar att det knappast behöver diskuteras. Från folkpartiets sida vill vi därför minska åtkomligheten, särskilt när det gäller ungdom, och vi vill också minska totalkonsumtionen. Om detta sägs det ingenting i det socialdemokratiska programmet. Där talas det huvudsakligen om missbruket, och det sker i formuleringar som vi alla kan vara överens om -— jag vill gärna understryka detta; det är inget fel på de formuleringarna. Men vad som inte alls är klart är hur socialdemokraterna kommer att ställa sig till folkpartiets krav på att huvudmålet i alkoholpolitiken skall vara att minska totalkonsumtionen. Ert partiprogram ger ingen vägledning på den punkten. Om herr Jadestig — som jag ser har återkommit till kammaren — inte kan svara på den frågan på partiets vägnar, hoppas jag ändå att han ger ett besked om vad den socialdemokratiska nykterhetsgruppen har sagt och vilket råd den har givit regeringen inför utformningen av propositionen. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt
Herr talman! Jag tycker att herr Enlund kan vara nöjd med att vänta tills vi får den alkoholpolitiska debatten när propositionen är lagd och motionstiden är utgången. Om han ger sig till tåls till dess, skall han säkert få reda på både mina personliga åsikter och regeringens målsättning. Det glädjer mig att herr Enlund verkligen har läst det exemplar av vårt partiprogram som jag har gett honom. Tidigare har han ju farit omkring ute i bygderna och gett det en tolkning som inte är riktig. Men kanske bör han läsa det litet bättre, så förstår han det säkert också bättre.
Herr talman! Herr Jadestig är bekymrad över vad som har sagts ute i landet angående det som hände vid den socialdemokratiska partikongressen. Det sätt på vilket man där behandlade den viktiga alkoholpolitiska frågan har faktiskt väckt viss förstämning hos många människor, och även personer som står det socialdemokratiska partiet mycket nära har reagerat mycket starkt. Jag vill bara ge ett exempel på det. Åke Isling hade en artikel i Dagens Nyheter strax efter kongressen i vilken han skildrade vad som där förekom, och hans oro gällde att man inte tog en så viktig fråga på allvar. Men herr Jadestig har inte svarat på min fråga: Hur har den socialdemokratiska nykterhetsgruppen agerat här, vilket råd har den givit beträffande förslaget om systembutik i varje kommun? Inte heller har herr Jadestig svarat på min fråga om hur man kommer att ställa sig till folkpartiets krav att huvudmålet för alkoholpolitiken skall vara att sänka alkoholkonsumtionen. Det är ganska ovanligt, herr talman, att man står i väntan på en proposition utan att regeringspartiet ens har antytt hur det tänker hantera några av de viktigaste förslag som föreligger från en utredning som har arbetat i nära tio år.
Herr talman! På den senaste frågan kan jag bara svara att regeringens reaktion får man se när propositionen kommer.

Dessutom antog vi ett nytt kommunalpolitiskt program som också klart och tydligt utvisar vår politiska vilja.
Herr talman! Jag vill bara påpeka, herr Jadestig, att jag i mitt anförande här inte alls gick in på formerna för beslutsfattandet vid den socialdemokratiska partikongressen, och jag har heller inte gjort det på något oriktigt sätt i anföranden ute i landet. Jag ber att få citera ett avsnitt ur den artikel som jag nämnde, och jag frågar herr Jadestig om det är en felaktig beskrivning. Åke Isling skrev i Dagens Nyheter den 10 oktober 1975: ”Det märkliga var emellertid att talarna i denna debatt plötsligt tycktes se som sin uppgift att mer uppträda som gycklare än som sakligt och ansvarsfullt argumenterande ombud. Ord som ”en flarra vin” och "en klar” visade sig också ha en enormt humoristisk laddning. Det var dessa och liknande uttryck som fick kongressombuden att ta till storskrattet.” Jag har inte krävt, herr Jadestig, att vi skulle få klarhet beträffande regeringens hållning — jag finner mig gärna i att vänta tills propositionen föreligger — men jag har efterlyst herr Jadestigs och den socialdemokratiska nykterhetsgruppens hållning på de här punkterna. Den borde vi rimligtvis få en antydan om.

Herr talman! Jag tänker i detta anförande först beröra några frågor som tillhör kulturpolitiken men också försöka hinna ta några av de mest brännande problemen för ungdomen i dag. Dessa båda områden är föremål för täta deklarationer om radikala åtgärder och högstämda målformuleringar. Tyvärr har både deklarationer och målformuleringar hittills visat sig tämligen innehållslösa. Så länge staten underordnats monopolkapitalets villkor och in i minsta detalj prioriterar dess behov, så kommer det att förbli på det sättet. Inga avgörande förändringar kommer i grunden att kunna åstadkommas. Det är därför nödvändigt med kraftfulla statliga åtgärder för att bryta den kommersiella skräpkulturens dominans. Profitbegärets styrning av kulturutbudet leder till de mest groteska konsekvenser: Bildkonsten reserveras för ett litet fåtal med gott om pengar och betraktas först och främst som lönsamma investeringsobjekt, litteraturen består till alltför stor del av massproducerad skräpkultur. Detsamma gäller filmen. Musiken, den levande musiken, tvingas föra en tynande tillvaro vid sidan om likaledes massproducerad likgiltighet. Typiska drag i denna massproducerade, profitgivande kultur är inslag av rasism, kvinnoförakt, förhärligande av våld och förtryck. Denna skräpkultur utgör i själva verket en massiv reaktionär propagandaapparat. Kraftiga åtgärder måste därför sättas emot. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi under en följd av år ställt förslag i riksdagen för att åstadkomma en offensiv statlig kulturpolitik. De två centrala syftena med den politik vi förespråkar är dels att garantera kulturarbetarna social och ekonomisk trygghet, dels att göra olika kulturyttringar tillgängliga för alla grupper i samhället och engagera dem kulturellt. Allmänpolitisk debatt debatt Det är bl.a. av dessa skäl som vpk nu återigen kräver en lagstiftning om biblioteksverksamheten och utökade statsbidrag till denna verksamhet. Det är därför vi kräver väsentligt höjda anslag till Sveriges Radio-TV, och det är också därför vi kräver ökade anslag till tidskrifter och till kulturprogram inom föreningslivet. Och det är därför som vi även noggrant kommer att studera den aviserade kulturproposition som kommer i mars i år och som främst skall inrikta sig på kulturarbetarnas ekonomiska villkor. Herr talman! Folkbiblioteken tvingas i dag att arbeta med små och på många håll minskande resurser. Dessutom finns det stora skillnader mellan olika bibliotek när det gäller standard och kvalitet. Statens kulturråd har t.o.m. konstaterat att det förefaller som om klyftan mellan olika kommuner i fråga om biblioteksverksamhetens standard snarare ökar än minskar. När det ekonomiska klimatet ute i kommunerna börjar bli kärvare, är just kulturen ett av de första områden där kommunerna anser sig kunna göra inskränkningar, och sådana inskränkningar har också gjorts under en följd av år. Tidigare försökte man på många håll vidga bibliotekens verksamhet. Det gällde inte bara bokutlåning, utan man har dessutom fört in musik och bildkonst och öppnat biblioteken för föreningsverksamhet och samhällsdebatt. Detta var helt i linje med den målsättning som angetts för bibliotekens verksamhet, en målsättning som vpk inte bara biträder — vi kräver dessutom att den skall uppfyllas. Men nu har utvecklingen stoppats upp, och kommunernas ekonomi är sådan att man inom överskådlig framtid inte kan förvänta sig att den kommer i gång igen. Det är därför vpk kräver en bibliotekslag och väsentligt större statsbidrag för att garantera en hög och växande standard på folkbiblioteken i alla delar av landet. Under de senaste åren har anslagen till Sveriges Radios programverksamhet i realiteten minskat. Detta har inneburit allt torftigare programutbud, samtidigt som de anställda har känt sin anställningstrygghet hotad och inte kunnat utnyttja sitt yrkeskunnande. Samtidigt har arbetsmarknaden för filmare, skådespelare och andra frilansande kulturarbetare drastiskt försämrats. Dessa förhållanden har tvingat Teaterförbundet att varsla om stridsåtgärder. Vpk har hittills som enda parti i riksdagen hävdat att Sveriges Radio måste få de anslag som begärts för att höja programkvaliteten och trygga sysselsättningen för anställda och för kulturarbetare som är beroende av programverksamheten för sin sysselsättning. Sveriges Radio måste bli den förmedlare av kultur som företaget har möjlighet att vara tack vare sin räckvidd till alla medborgare i landet oavsett bosättningsort. Företaget får därför inte utarmas och utvecklas till att bli en filial för utländska kommersiella bolag. Några ord om tidskriftsstödet. På konferenser med folk från de kulturella och ideella tidskrifterna har det med önskvärd tydlighet framkommit att det föreligger stora risker för att de nämnda tidskrifterna tvingas upphöra på grund av de allt större och växande ekonomiska svårigheterna. Kulturrådet finner det utomordentligt angeläget att medlen för tidskriftsstödet kraftigt ökas, så att utgivningens mångfald och bredd garanteras. Därför begär kulturrådet enhälligt att anslaget ökas med 4 milj.kr. för nästkommande budgetår. Mot detta kommer departementschefen fram till en ökning med endast 329 000 kr. och motiverar det med en tilltänkt utredning som skulle analysera tidskrifternas ekonomiska läge. Men, herr talman, hur man än tolkar den tilltänkta utredningens uppgifter måste vi konstatera att utbildningsministern med sin snålhet låter inflationen mörda flera tidskrifter som nu är berättigade till bidrag. Vpk kan givetvis inte acceptera en sådan utveckling, och det är därför vi i år kräver att man här måste följa statens kulturråds begäran. Herr talman! Många talare i den här allmänpolitiska debatten har tagit upp några av ungdomsproblemen. Det är helt självklart att just ungdomen kommer att bli en speciell målgrupp för de politiska partierna inför höstens val. Det är ju fem årsklasser som blir förstagångsväljare i år. Och med två förstagångsväljare hemma i familjen vet jag att för länge sedan har valtryck per post från både centerpartiet och socialdemokraterna kommit alla förstagångsväljare till handa. Men det skorrar verkligen falskt när vissa partier och politiker nu talar sig varma för ungdomens intressefrågor. Det är nämligen alltför uppenbart att detta tal inte stämmer med deras verkliga handlande i ungdomsfrågor. Vi har moderaterna som vädjar till ungdomsväljarna men som annars inte försummar något tillfälle att kverulera över normlöshet och moralupplösning hos de unga och som är främmande för eller direkt föraktfulla mot den nya generationens dess bättre friare och öppnare livsstil. Vi har centern som vill locka ungdomen med sin s.k. gröna våg men som sedan använder sin makt över kommunalförvaltningen — t.ex. i Göteborg — till att stänga ungdomsgårdar. Och vi har folkpartiet som så gärna anlägger den ungdomliga profilen i sitt yttre men som hjälper centern och som i valrörelsen kommer att predika om ett vårdnadsbidrag som är sällsynt dåligt anpassat till de behov som ungdomarna ,i sina nya friare samlevnadsformer har. Slutligen har vi socialdemokraterna, som i åratal har varit helt nöjda med att administrera en kapitalistisk ekonomi där i dag var tredje arbetslös är under 25 år. Också socialdemokratiska politiker står passiva och rätt likgiltiga inför den massanstormning av skräplitteratur och reaktionära livsvärderingar som det kommersiella livet nu vräker över ungdomen. Och även socialdemokratiska politiker har i åratal tolererat att arbetslösa ungdomar har sämre förmåner än andra arbetslösa, förmåner som det f.ö. är omöjligt att självständigt leva på. Vänsterpartiet kommunisterna tar ungdomens kampfrågor på djupt allvar. Vårt ungdomsförbund kämpar mot skolsystemets hets och konkurrensanda och går ut i kampanj för arbetarungdomens rättigheter, för ungdomens fritids och kulturfrågor. Vpk är det enda parti som till årets debatt Allmänpolitisk debatt riksdag presenterat ett program mot ungdomsarbetslöshet. Vi ställer dessutom krav på höjning av bidragen till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Och vpk är det enda parti som särskilt tar sig an invandrarungdomens viktiga intressefråga: rätten att få sin grundläggande skolundervisning på hemspråket — vilket är enda vägen att undvika framtida språkhandikapp och diskriminering. Herr talman! Det är ingen tillfällighet att det i vpk:s ungdomspolitik finns mer än tomma paroller. För oss socialister är det självklart att se ungdomen som bärare av de nya idéer och de nya livsformer som skall bryta fram när den söndervittrande kapitalismen en gång för alltid skall ha försvunnit.

Herr talman! Det klagas ibland på att förändringarna på utbildningsområdet går alltför snabbt. Det kan ligga någonting i det; i den meningen att man på vissa håll varit alltför snabb att svära på magisterns ord. Särskilt om de sagts med det rätta tonfallet och med den rätta styrkan. Men det finns också risker med att dröja för länge med att lyssna på det nya. Skolan måste följa med i den utveckling som samhället i övrigt genomgår. De erfarenheter man gjort måste utvärderas och läggas till grund för fortsatt utveckling. Som herr Larsson i Staffanstorp nyss har erinrat om har vi, inte minst från centerns sida, i år fört fram krav på nya utredningar och utvärderingar på skolområdet. Det gäller översyn av läroplanen för grundskolan, det gäller gymnasiet och det gäller den särskilda vårdutbildningen. Det är nödvändigt att representanter för de politiska grupperingarna får vara med från början i detta arbete. I fråga om vuxenutbildningen råder det, som jag ser det, en allmän uppslutning omkring behovet av utbyggnad. Samhällets behov och den enskildes intressen pekar i samma riktning. Ett alltmer komplicerat samhälle kräver kvalificerade medarbetare på alla områden, och den korttidsutbildade vuxne måste få möjligheter att komplettera sin utbildning så att han räknas som likvärdig med den unge, som fått en både kvantitativt och kvalitativt bättre utbildning. I vår vuxenutbildningsmotion begär vi ytterligare medel för särskilda vuxenstudiestöd och en plan för fortsatt utbyggnad. Vi begär också en förstärkning av den kommunala vuxenutbildningen med särskild inriktning på mindre orter och mindre kommuner. De nuvarande reglerna har lett till en besvärande obalans inom den kommunala vuxenutbildningen. Det måste vara en rättvisefråga att kunna åstadkomma en bättre geografisk spridning av möjligheterna att delta i sådan utbildning. Det gäller också den ämnesmässiga spridningen. En garantiregel av det slag som SVUX framfört förslag om bör kunna ge möjligheter till detta. Det är inte tillfredsställande med ett ytterligare uppskov. Det som har kännetecknat vuxenutbildningen — och som bör känneteckna den — är ett rikt varierande utbud. Det breda utbudet har varit en styrka. Samtidigt är det nödvändigt att skapa möjligheter för den enskilde att orientera sig i detta utbud. Det är också värdefullt att kunna komma till rätta med vissa gränsdragningsproblem. Inom kort kommer folkhögskoleutredningen med sitt betänkande om folkhögskolans ställning. Folkbildningsutredningen har i uppdrag bl.a. att försöka dra en klarare gräns mellan studieförbundens verksamhet och den kommunala vuxenutbildningen. Uppdraget gäller också studieförbundens förhållande till arbetsmarknadsutbildningen. Men det gäller även andra gränsfrågor och — jag vill betona det — samverkansfrågor. Också när det gäller den mer kompetensbetonade vuxenutbildningen —- framför allt den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen — och ungdomsskolan finns det behov av en översyn av gränsproblem och samverkansfrågor. Uppmärksamheten riktas då framför allt på den kommunala vuxenutbildningen. Det gäller den organisatoriska uppbyggnaden, det gäller lärarfrågor, det gäller kompetenskrav, det gäller inte minst metoder och läromedel. I många fall torde en fruktbärande samverkan kunna etableras med ungdomsskolan. Den kan, som nu, gälla lokaler och materiel, den kan gälla skolledning och lärare Men samtidigt är det nödvändigt att ha klart för sig vuxenutbildningens särart. Det finns uppgifter som tyder på att man ännu inte överallt kommit underfund med nödvändigheten av att ta tillräcklig hänsyn till den.

Det betyder att särskilda krav måste ställas inte bara på utbildning och erfarenhet hos lärarna i vuxenutbildning utan i mycket högre grad än i dag också på läromedel och materiel som används i vuxenutbildningen. Det är inte heller självklart att den kunskapsmässiga grunden för vidare studier måste vara densamma för vuxna människor som för yngre. Till detta kommer också förutsättningarna i övrigt för studier, hänsyn måste tas inte bara till dokumenterade faktakunskaper utan också till allmän erfarenhet och omdöme. Möjligheten att ägna tid till studier är en annan för den vuxne än för den unge. Inte ens heltidsstudier kan för den vuxne bli heltidsstudier på samma sätt som för den unge. Att under sådana förhållanden inom ramen för en sammanpressad timplan inhämta de fastställda kunskaperna är svårt för många. Detta kan förklara de avhopp som skett. Detta har också bidragit till att man inom kommunal vuxenutbildning inte i tillräcklig omfattning nått de debatt debatt lågutbildade grupperna. Särskild uppmärksamhet måste i fortsättningen ägnas åt pedagogiska och metodiska problem i vuxenutbildningen. Det gäller också där läroplansutformningen, det gäller ämnen och moment. Det gäller formuleringen av kompetenskrav. Det gäller betygsfrågan. Mycket av detta är föremål för forsknings och utvecklingsarbete. Det är inte för intet som SÖ:s pedagogiska nämnd starkt betonar det angelägna i forskningsoch utvecklingsarbetet just på det vuxenpedagogiska området. Jag menar att det är nödvändigt att — trots raden av utredningar på skolområdet — inom en inte alltför avlägsen framtid initiera en samlad utvärdering av de hittillsvarande erfarenheterna inom den kompetensgivande vuxenutbildningen. Det gäller inte bara frågor om gränsdragning gentemot och samverkan med övriga delar av vuxenutbildningen eller ungdomsutbildningen, där motsvarande problem är nog så viktiga. Det gäller i lika hög grad frågor av metodisk och pedagogisk art. Det gäller den vuxnes studiesituation. Det gäller läroplansfrågor. Att vi i år inte framfört krav på utredning av dessa förhållanden beror på att enligt vår uppfattning vissa gränsdragningsfrågor först måste vara klarlagda. Men jag är övertygad om, herr talman, att behovet av en utredning med parlamentarisk medverkan av läroplansfrågor och av innehållet i den kompetensgivande vuxenutbildningen är stort och att någonting måste göras.

Herr talman! Riksdagen kommer inom ett antal månader att få behandla frågan om medborgerliga fri och rättigheter enligt dels en utlovad proposition, dels motioner från åtskilliga håll. I fri och rättigheter ingår självfallet rätt till frihet från kränkningar av andlig och fysisk art. Men där ingår också någonting annat, i varje fall i en demokrati, nämligen rätten att medverka till statens och det allmännas styrelse, rätten att påverka beslut — ibland genom folkomröstningar, ibland och vanligast genom den allmänna rösträtten. Den rättigheten, herr talman, är emellertid i Sverige beskuren för ett icke obetydligt antal svenska medborgare. Vad jag syftar på är frågan om utlandssvenskarnas rösträtt. Att jag tar upp den i dag beror på att i går kom på kammarens bord en proposition som var utlovad till torsdagen den 29 januari och som i ett pressmeddelande den följande tisdagen sades skulle komma under tisdagen. Förseningen är obetydlig och ingenting att göra affär av. Nu föreligger alltså en proposition, nr 111, där frågan om utlandssvenskarnas rösträtt behandlas. Den frågan har haft en lång via dolorosa i riksdagen. Den har väckts vid otaliga tillfällen, men socialdemokratin vid makten har visat ett förstrött intresse, likgiltighet, nonchalans inför ämnet. Redan på 1950-talet kom de första utredningarna. De lades undan. På 1960-talet kom nya utredningar. De lades också undan. Deras hädanfärd beledsagades ibland i riksdagen med några ord av förakt för utlandssvenskarna, ord som var ägnade att skyla det bristande intresset för att dessa skulle få rösträtt.

Ett fall har jag fäst mig särskilt vid. Det är en tidningsman, som ägnat sitt liv, sin journalistiska bana åt att studera demokratin och dess yttringar i Grekland och Italien. Han har ofta berättat att det för honom ter sig som särskilt vanhedrande att i sitt hemland aldrig få delta i ett allmänt val. Femårsgränsen gjorde detta omöjligt i hans liksom i så många andras fall. Vad var då motivet för denna femårsgräns? Det åberopades att om vederbörande varit borta i mer än fem år, så var det osäkert om han skulle återvända hem eller om han skulle stanna utomlands. Det var det ena motivet. Det andra var att en så lång bortovaro från hemlandet som fem år medförde en minskad förtrogenhet med de svenska förhållandena och därför gjorde honom mindre skickad att utöva denna rösträtt. Det är väl närmast obarmhärtigt att ingå på en analys av dessa två motiv. Om vederbörande har för avsikt att återvända hem och bosätta sig i Sverige eller inte är av ingen betydelse så länge han är svensk medborgare. Och vem kan bedöma om han kommer att återvända till Sverige eller inte? Det kan i varje fall inte justitiedepartementet göra.

Eller kanske vederbörande rent av på sin ålders höst vill återse sin barndoms trakter. Nej, justitiedepartementet presumerade att en sådan önskan efter flera år var mindre påfallande; utsikterna att han skulle komma hem var inte så stora, och därför skulle han inte ha rösträtt. Det andra skälet var den bristande förtrogenheten med svenska problem och svenska förhållanden. Det är till att börja med att märka att vi inte uppställer samma krav för röstning här hemma, av lätt insedda skäl. Vi har inte som man en tid hade i Förenta staterna — det är länge sedan nu — förhör med personer som skall inskrivas i röstlängderna för att efterhöra om de vet namnen på presidenter, premiärministrar och statschefer eller om de över huvud taget är förtrogna med grundlagarna och kanske rent av kommunallagarna. I Förenta staterna begagnades Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt detta som en metod för att utestänga vissa medborgargrupper som man inte ansåg önskvärda att utöva rösträtten. Men detta är alltså nu avskaffat. Hur vi då i Sverige skulle kunna uppställa krav på förtrogenhet med svenska förhållanden såsom ett skäl för att presumera att en person som varit borta i fem år icke skulle få rösträtt är för mig ytterst gåtfullt. Ett sådant krav är klandervärt. Den här reformen år 1967 blev naturligtvis mot denna bakgrund föremål för stark kritik. Frågan togs upp i olika sammanhang. När vår nu gällande grundlag antogs var det votering i båda kamrarna mellan en flerpartireservation och utskottets hemställan, som byggde på regeringens förslag. En utredning som arbetade med i stort sett andra frågor — 1965års valtekniska utredning — fick i uppdrag att överse möjligheterna att vidga kretsen av utlandssvenskar som kunde delta i val till riksdagen. Denna utredning avlämnade sitt betänkande den 15 januari i fjol. Betänkandet låg länge på kanslihusets hyllor utan åtgärd. Remissen dröjde, men det blev i alla fall till sist en remiss. Nu har vi som sagt fått denna proposition. Utredningen föreslog att man skulle bibehålla ansökan om uppförande i särskild röstlängd såsom krav för att utlandssvenskar skulle få delta i val. Men utredningen ville slopa femårsgränsen och ansåg att var och en som en gång varit kyrkobokförd i Sverige skulle ha rätt att delta i val. Utredningen bestod av sex ledamöter. Fyra var överens. Två ledamöter tillhörande det socialdemokratiska partiet och tidigare funktionärer i partiet var av annan mening och ville inte vara med om att femårsgränsen skulle slopas och ersättas med frihet i fråga om antalet år. Vad händer då när regeringen nu får ärendet och remissvaren på sitt bord? Jo, det kommer en proposition. Vad gör regeringen? Följer den utredningen? Regeringen borde självfallet ha tagit ad notam det förslag som utredningsmajoriteten har samlat. Nej, det går regeringen inte med på. I stället höjs femårsgränsen med två år till sju år. Det är i stort sett det hela. Man lägger på en liten bit sovel på smörgåsen men inte något mera. Man minskar orättvisorna i tiden — sju år i stället för fem - men man gör ingenting åt orättvisan i grunden. Man vill fortfarande utestänga utlandssvenskarna från rösträtt i Sverige. Beträffande förtrogenheten med svenska förhållanden vill jag säga att vi har många i denna kammare som rest utomlands och träffat utlandssvenskar. Vi har kunnat notera att det hos många av dem finns ett levande intresse för svenska förhållanden och händelser i Sverige. De följer händelserna här hemma ganska väl. De som inte följer med utan har skurit av varje band med hemlandet har naturligtvis inte något intresse av rösträtt, och de kommer inte heller att anmäla sig till någon särskild röstlängd. Dem kan vi alltså bortse ifrån. Det stora flertalet utlandssvenskar har emellertid ofta genom sin verksamhet en naturlig anknytning till svenska förhållanden. Låt oss ta en forskare som tjänstgör vid ett utländskt universitet. Han vill följa de svenska forskningsresultaten. Han vill hålla kontakten med hemlandet. Låt oss ta ett ännu vanligare fall: svenska tekniker och affärsmän som tjänstgör såsom ombud för svenska företag och som bidrar till sysselsättningen i Sverige. De måste följa vad som sker här hemma och de gör det också. Tidningsmännen är en liten kategori i sammanhanget, men det kanske inte är betydelselöst att de följer vad som sker i Sverige.

Gör departementschefen det? Det berättigade intresset kan vara sådant att det inte kan mätas från kanslihusets fönster. Departementschefen säger vidare: ”Det är ju dessa utlandssvenskar som på ett mera påtagligt sätt berörs av det beslut den svenska riksdagen fattar.” Även detta påstående är helt felaktigt. Svenskar, som representerar svenska företag i utlandet, som säljer svenska produkter, som arbetar i dotterbolag eller såsom agenter eller kommissionärer, har ett mycket starkt intresse av att följa vad som sker i Sverige. De berörs ju också i hög grad av besluten. Såsom ett färskt exempel kan jag nämna att de berörs av våra förhandlingar med EG-området, av skotullar och av ståltullar. Jag kan inte komma ifrån att det bristande intresse som regeringen har visat för denna fråga jämfört med intresset för att snabbt ge kommunal rösträtt åt invandrare vittnar om något mycket beklagligt, nämligen en brist på oväld och objektivitet i regeringsutövningen.